Herr talman! Det nu föreliggande förslaget om nyanställningsstöd är ett mycket märkligt aktstycke som är felaktigt från flera olika utgångspunkter. Det är ineffektivt, dyrt, ofinansierat, och det leder till en snedvriden konkurrenssituation. Ineffektiviteten består i att pengarna i avgörande stor del går till nyanställningar som skulle ha kommit till stånd ändå, dvs. utan stödet. Det skall t.o.m. utgå retroaktivt. Nyanställningar som redan skett sedan snart två månader tillbaka skall nu i efterhand premieras. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som torde vara det organ som bäst kan beräkna vilket utfall ett sådant stöd kan ge, räknar med att det i bästa fall kan ge 5 000 nya jobb. Kostnaden för kalaset, precis som Kent Olsson tidigare sade, beräknas uppgå till 5 miljarder kronor. Det innebär minst 1 miljon kronor per nytt jobb. Det är i särklass den dyraste arbetsmarknadspolitiska åtgärden någonsin. Det skall jämföras med andra insatser, t.ex. starta-eget-bidrag, som genererar mer än ett arbetstillfälle per bidragsmottagare. Det fick vi veta i en rapport häromdagen. Det görs till en kostnad av mindre än 50 000 kr per arbetstillfälle. Det kan jämföras med de 800 miljoner kronor som satsades extra under förra året på småföretags och landsbygdsutveckling, där kostnaden för varje nytt arbetstillfälle landade på 60 000-70 000 kr. Förslaget är också ofinansierat. Att i nuvarande samhällsekonomiska läge, där regeringen för att spara pengar föreslår att taket för bidrag till lönebidragsanställningar skall sänkas och ungdomar under 20 år skall slängas ut ur a-kassa, lägga fram ett förslag om 5 miljarder kronor i nya utgifter utan finansiering är oansvarigt. Men kanske kan vi i dag äntligen få ett besked från Johnny Ahlqvist hur finansieringen skall gå till. Det vore i så fall ett välkommet besked. Att förslaget kan, om det genomförs, leda till en snedvriden konkurrenssituation beskrivs bäst i ett citat ur ett brev som jag har fått från Mats Forneheim på "Under de 20 år jag har varit företagsledare har vi inte behövt säga upp någon medarbetare på grund av arbetsbrist. Trots stora variationer på efterfrågan mellan vinter och sommarsäsongen har vi klarat jobben med olika insatser. Genom detta lagförslag hamnar vårt och många andra seriösa företag inom byggbranschen i ett orimligt underläge. De företag som friställt sin personal minst fyra veckor under november och december 1994 kan nu ta tillbaks dessa och slipper då sociala kostnader. Vi som kämpat med låga priser för att hålla full sysselsättning, och i många fall lagt pengar på billiga arbeten för att personalen skall få behålla jobben, skall fortsättningsvis betala full social avgift. Detta innebär att de som värnat om sina anställda inte har en chans att konkurrera mot dem som har sagt upp sin personal, och det består under hela året om jag har fattat förslaget rätt." När förslaget först presenterades gjorde samtliga oppositionspartier tummen ned. Därmed fanns det ingen majoritet i kammaren för att genomföra det hela. Men Miljöpartiet lät sig lockas av möjligheten att få komma in i värmen och bli stödparti åt regeringen. Genom uppgörelsen mellan regeringen och Miljöpartiet blev förslaget ännu sämre ur konkurrensneutralitetssynpunkt. Med motiveringen att stödet inte skulle gå till vinstgivande exportföretag, sattes en gräns på 500 anställda för att företagen skall få stödet. Det innebär t.ex. att ett starkt exportinriktat företag med 450 anställda får stöd, medan ett hemmamarknadsinriktat företag med 550 anställda inte får del av stödet. Var det detta som Miljöpartiet egentligen ville åstadkomma? I uppgörelsen kom man också överens om att ett paket för allergisaneringar på 2 miljarder kronor skulle tas fram. Detta är ett mycket vällovligt syfte, eftersom problemet med allergier är mycket allvarligt och dessutom akut. Men konstruktionen av förslaget innebär en uppenbar risk för att det bara blir en tumme av de storstilade planerna. Bidraget skall nämligen utgå som ett 25-procentigt stöd för sådana saneringar. Det innebär att en medfinansiering på 6 miljarder kronor måste tas fram för att stödet skall kunna utnyttjas. Det är i första hand kommuner och landsting som skall svara för denna medfinansiering, och de har dess värre inte några 6 miljarder att ställa upp med. Förslaget har under behandlingen notifierats hos EU, och det har lett till underhandskontakter som har föranlett utskottsmajoriteten att göra ändringar i reglerna för hur stödet skall hanteras. Vi kan inte heller i det här beslutet bestämma när lagen skall träda i kraft, utan detta överlämnas till regeringen. Det är naturligtvis ett klart otillfredsställande förfaringssätt. Vi har inte inför utskottsbehandlingen kunnat få några handlingar om EU:s syn på förslaget. Vi har fått en muntlig föredragning av representanter från departementet. Jag har fått en uppgift - som inte har redovisats för utskottet - som säger att EU har invändningar på ytterligare punkter, nämligen mot kombinationen av nyanställningsstöd och rekryteringsstöd. Om så skulle vara fallet måste regeringen i sin författning ändra nivån på det utgående rekryteringsstödet för att tillgodose EU:s synpunkter. Jag har inte kunnat få denna uppgift helt bekräftad, herr talman, men jag har fått den från vad som brukar kallas en vanligtvis välunderrättad källa. Jag skulle därför vilja ställa frågan till utskottets ordförande, om han kan bekräfta eller dementera uppgiften om att EU har invändningar mot kombinationen av nyanställningsstöd och rekryteringsstöd. Herr talman! Förslaget om nyanställningsstöd förtjänar, enligt mitt förmenande, inget bättre öde än att kastas i papperskorgen. Alla krafter måste i stället inriktas på att skapa riktiga jobb, framtidstro och investeringsvilja i näringslivet samt ge långsiktiga spelregler för företagen. Det behövs ett bra klimat för små och nyföretagande. Skatteväxling med en permanent sänkning av arbetsgivaravgifterna, särskilt riktad mot de mindre företagen, som skall finansieras med avgifter på miljöskadliga utsläpp och förbrukning av ändliga naturresurser, är en sådan åtgärd som snabbt kommer att ge nya jobb och samtidigt föra in miljöutvecklingen i rätta banor. Vidare måste arbetsrätten anpassas till småföretagens förutsättningar. Bättre villkor för provanställningar och en allmän arbetslöshetsförsäkring som undviker ständig rundgång är andra åtgärder som måste till för att skapa nya jobb. Inte minst inom den s.k. gröna sektorn kan många nya jobb tillskapas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till utskottets betänkande som innebär ett avslag på propositionen.

Herr talman! Sverige befinner sig i ett känsligt skede när det gäller situationen på arbetsmarknaden. Trots konjunkturuppgången i delar av ekonomin har vi en oerhört stor arbetslöshet och ett stort och växande budgetunderskott. De höga marknadsräntorna bromsar en förbättrad konjunktur. Räntebetalningarna på statsskulden tränger ut angelägna reformer, och investeringskapitalet blir alltför dyrt. De begränsade resurserna skulle behöva läggas på åtgärder som ökar tillväxt och i förlängningen bidrar till nya, riktiga jobb. Nervositeten i den socialdemokratiska regeringskretsen är i stigande, och det förslag som nu läggs fram för riksdagen, betitlat Stöd för nyanställningar, antyder att det är en desillusionerad regering som föreslår nästintill desperata åtgärder. Glömda är de yviga vallöftena om att ett regeringsskifte skulle lösa arbetslöshetskrisen. Borta är det preciserade talet från i somras, då man visste sig veta att man med socialdemokratisk politik detta år skulle vara under 5 % i arbetslöshet - närmare bestämt 4,9 %, som man talade om i vårmotionerna. Men det blev inte så lätt. De djupa hjulspår som talets vilda spekulationer på finans och fastighetsmarknaden, har man ännu inte lyckats ta sig ur. Den arbetslöshet som sköt i höjden på hösten 1990, dvs. ett år före förra regeringsskiftet, ledde till att arbetslöshetssiffrorna steg till, efter svenska förhållanden, oanade höjder. Uppgången bröts inte förrän under förra vintern, då insatser mot arbetslöshet började ge resultat. Självfallet kom den begynnande konjunkturuppgången också till hjälp. Men det var framför allt den förra regeringen, med dåvarande riksdagsmajoritet, som kunde underlätta för småföretag att anställa och behålla arbetskraft. Nu påstår vi i vår folkpartimotion att nuvarande regering genom sin politik försvårar framväxten av nya jobb och att man gör det med en rad försämringar för företag men också i grunden för de anställda. De genomförda men försiktiga reformerna i arbetsrätten raseras, och den nya statliga obligatoriska a-kassan får inte finnas kvar längre. Folkpartiets uppfattning är att den första frontlinjen mot arbetslösheten, nu som alltid, måste gå genom lönsamma företag kombinerat med en ambitiös arbetsmarknadspolitik. Detta har varit vår linje både i regeringsställning och i opposition, där vi fört fram förslag om nya grepp i arbetsmarknadspolitiken. När det gäller arbetsmarknadsåtgärder ligger vi relativt nära regeringens förslag, dock med ett viktigt undantag, herr talman. Vi yrkar avslag på den ofinansierade satsningen på RAS, där vi anser det vara oförsvarligt att lägga 5 eller rent av 7 miljarder på åtgärder som har ett högst begränsat värde. Fortfarande vet vi inte hur den här stora utgiften skall betalas eller om det i vanlig ordning skall ske med motsvarande ökning av statlig upplåning. Med de negativa effekter som ett ökat tryck uppåt på räntorna innebär, lär det efter detta inte bli någon positiv effekt av nyanställningarna. Vår skepsis från det att vi lämnade motionen kvarstår. Vi har haft uppvaktningar i utskottet från flera ledande företrädare för arbetsmarknadens parter, som avråder oss från att gå in för RAS. Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO, har skrivit till oss och varnat för resultatet av regeringspropositionen. KFO ifrågasätter om förslaget står i strid med EG:s principer om fri konkurrens. Denna fråga var obesvarad också från regeringens sida, och man har nu efteråt begärt besked från EU:s handläggande organ - ett svar som inte förväntas komma förrän långt in i mars månad. varnar i sitt brev oss i arbetsmarknadsutskottet för att stödja RAS-förslaget. Man säger att anställningsstödet därför kommer att innebära, att för varje nyanställning som görs med hjälp av RAS kommer någon i ett annat installationsföretag att mista sin anställning. Man varnar också för att konkurrensen snedvrids. Även från fackligt håll, centralt och lokalt, har man avrått. I gårdagens tidningar kunde vi läsa nya inlägg. I Dagens Nyheter skrev sju framstående arbetsmarknadsekonomer och varnade för RAS. Skribenterna säger att de ser stora problem med detta förslag. De hänvisar till att studier i olika länder visar på att nettoeffekterna på sysselsättningen av likartat stöd är mycket små. Huvuddelen av bidragen förefaller gå till att subventionera anställningar som ändå skulle kommit till stånd. Man säger vidare att problemet "med regeringens förslag är att det är alltför generellt: ett stöd riktat mot dem med enbart några månaders arbetslöshetstid riskerar att placera de långtidsarbetslösa längst bak i kön". I artikeln får Folkpartiet ett indirekt stöd för förslaget om att kraftigt stödja nyanställningar för de långtidsarbetslösa. Ekonomerna säger: "Det viktiga är förmodligen inte att snabbt påverka arbetslöshetens nivå utan att i första hand förändra dess sammansättning. På sikt bör det få betydande effekter också på arbetslöshetens omfattning. Vi tror att tiden är knapp. Om de långtidsarbetslösa inte snabbt får in en fot på den reguljära arbetsmarknaden under den pågående konjunkturuppgången, är risken överhängande att detta aldrig kommer att ske." Herr talman! Det har här i kammaren klagats över att arbetsmarknadsministern är frånvarande. Men han har ett sändebud här, och han har ju också varit en flitig skribent i dagspressen de senaste dagarna. Även i dag för han i Dagens Nyheter fram argument för sin proposition. I går skrev han i tidningen Dagen att regeringen nu gör allt som står i dess makt för att vi skall undvika den permanenta massarbetslöshet som Långtidsutredningen har varnat för. Sundström säger att risken att Sverige fastnar i massarbetslöshet är uppenbar och att vi riskerar att få betala ett mycket högt pris för arbetslösheten, både socialt och statsfinansiellt. Detta innebär att Anders Sundström har helt rätt i sin analys - hälsa honom det! Men minskningen av arbetslösheten - den började vända nedåt under den förra regeringens tid - håller nu på att komma av sig trots en kraftig konjunkturuppgång. Men självfallet har både arbetsmarknadsministern och regeringen en hög ambition att pressa ned arbetslösheten - det var ju det socialdemokraterna vann valet på. Vad gör då regeringen? Enligt Anders Sundströms tidningsartikel i går skall arbetslösheten bekämpas med en flerstegsraket. Första raketsteget är, sade statsrådet, insatserna i ekonomisk-politiska propositionerna i november, och han gjorde en poäng av att det då fattades beslut om ungdomsintroduktion för långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Men, herr talman, den introduktionen håller ju på att bli en enda stor flopp! AMS-chefen deklarerade vid sitt besök hos oss att han känner stora bekymmer för att denna satsning kommer att gå helt snett. Intressant är också att arbetsmarknadsministern inte med ett ord nämnde de båda "återställare" som haft så ödesdigra konsekvenser när det gäller att begränsa nyanställningar. Det andra och viktigaste steget är programmet En nation i arbete, som presenterades i januari. I den boken berömmer sig regeringen av att nu satsa 42 miljarder på sysselsättning och tillväxtfrämjande åtgärder. Slår man upp boken finner man att regeringen tycker att det har ljusnat för Sverige men ändå konstaterar att arbetslösheten kvarstår. Intressant är att regeringen tar sin utgångspunkt i 1990, då arbetslösheten under socialdemokratiskt styre sköt i höjden med katapultfart. I boken finns förvisso många självklara men viktiga påpekanden. Ett sådant är att arbetslösheten har ett mycket högt pris, ekonomiskt och mänskligt-socialt. Jag är helt ense med regeringen om att detta är viktiga skäl att pressa ned arbetslösheten. Arbetslösheten är också den främsta orsaken till att staten har dåliga finanser. Det stora budgetunderskottet beror i hög grad på en hög arbetslöshet. Också kommunerna drabbas hårt av att färre arbetar och flera är arbetslösa, fortsätter regeringen sin plädering i skriften. Arbetsmarknadsministern talar om att kommunerna beräknas förlora uppemot 8 miljarder i skatteintäkter i jämförelse med situationen för några år sedan, främst på grund av arbetslöshet och utbetalning av socialbidrag. Till det kommer planerna från en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som säger sig ha kommit överens om att lägga ytterligare en tung uppgift på kommunerna. De s.k. miljöinsatserna på byggsidan sägs vara ett politiskt faktum, trots att vi ännu inte sett förslaget i någon proposition. Det förutsätts då att ytterligare 2 statliga miljarder - fortfarande ofinansierade - skall adderas med en kostnad som drabbar kommunerna med ytterligare 5-6 miljarder kronor. Tala om dubbla budskap från regeringen till kommunerna om deras ekonomi! Regeringsskriften fortsätter med två scenarier inför år 2000. Det ena kallar man för den goda cirkeln: människor har arbete, statens finanser saneras och människor känner trygghet och förtröstan. Den andra vägen skulle vara den onda cirkeln: en destruktiv spiral när det gäller ekonomin och en permanent arbetslöshet. Detta skulle omöjliggöra en sanering av statens finanser. Vad värre är - det skulle ha ett högt socialt och mänskligt pris. Välfärdssamhället skulle vara i gungning ordentligt. Skriften avslutas med hur man får till stånd en aktiv näringspolitik, bl.a. genom att främja små och medelstora företag. Socialdemokrater talar numera väl om småföretag - det är ju en trend i tiden. Och mycket av det man säger om vad man skulle satsa på när det gäller kompetens och utveckling av ny teknologi, förnyelse och förädling av produkter är alldeles riktigt. Men vad regeringen glömmer eller möjligen "mörkar på" är de eftergifter man har gjort då t.ex. LO tryckt på och krävt sina "återställare". Detta är hindrande kullerstenar som man rullat ut på vägen mot att nå ett näringsliv i balans och en arbetsmarknad i harmoni. När regeringen sedan sätter sitt hopp till att nya anställningar kommer att få sin avstamp i den särskilda proposition som vi nu diskuterar uppstår det tvivel, inte bara inom huvuddelen av riksdagens opposition utan långt in i arbetsgivar och fackföreningsled. Experter och vetenskapsmän har tagit avstånd, och - handen på hjärtat, socialdemokrater här i kammaren - jag tror inte att någon känner sig övertygad om att denna form av nyanställningsstöd skulle hjälpa oss särskilt långt på vägen.

Vi som yrkar avslag kommer förmodligen att beskyllas för att inte vilja satsa på de arbetslösa. Men allt talar för att RAS enligt proposition 137 och den röd-gröna uppgörelsen inte kommer att ge någon nyanställning av betydelse, även om man stuvat om litet i detta förslag. Vi tar därför den beskyllningen med ro. Fördelen med ett avslag är att regeringen skulle tvingas att tänka om och återkomma, t.ex. i kompletteringspropositionen, med åtgärder som skulle kunna leda till mer framgångsrika satsningar på den svenska arbetsmarknaden. Detta är viktigt för samhällsekonomin och för de enskilda människorna. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i betänkande nr 8.

Herr talman! Hade Hans Andersson haft rätt då han försökte rätta mig kunde jag ha avstått från att replikera. I sin iver att stå ensam med sitt förslag som det enda av experter godkända glömmer han bort vad han bara för några dagar sedan skrev tillsammans med utskottet när utskottet presenterade folkpartimotionen. Utskottet sade då att det rekryteringsstöd vi föreslår är ett selektivt stöd som har sin tyngdpunkt mot långtidsarbetslösheten och är flexibelt i grad och i tid. För Hans Andersson frestas man att travestera: Vad rätt du trodde dig tänkt, fast det var fel.

Herr talman! Jag kräver inte att Hans Andersson skall lära sig våra motioner utantill. Det räcker om han läser vad han själv har skrivit tillsammans med oss när Folkpartiets partimotion beskrivs. Det talas då om att det är en selektiv åtgärd.

Herr talman! Egentligen är det litet synd att polemisera mot Hans Andersson med tanke på att han i sin kritik är väl så hård som vi är mot socialdemokraterna vad gäller RAS-förslaget. Man kan dock inte komma ifrån att Hans Andersson har velat frigöra sig från de fyra borgerliga partierna, liksom faktiskt även jag själv. Hans Andersson talar också om jättesubventioner, att det är ofinansierat och att lönesubventioner inte tycks ha någon större betydelse för nya anställningar. Hans Andersson säger också att moderaterna vill återställa arbetsrätten och att man därför inte kan gå med på att reservera sig ihop med dem. Det handlar nu inte om arbetsrätten. Visst skall vi återställa arbetsrätten. Men det här betänkandet handlar inte om RAS. I Vänsterpartiets motion av Gudrun Schyman står det som punkt ett att riksdagen avslår regeringens förslag till konstruktion av stöd för nyanställningar. Det är precis det som den borgerliga reservationen är tänkt att gå ut på och som Hans Andersson av partitaktiska skäl inte ville ansluta sig till. Den argumentation vi har hört här under kvällen har gått på precis samma linje. Vi är precis lika kritiska. Men det kanske inte passar att ansluta sig till borgerligheten för då blir det inte så lätt att göra upp med socialdemokraterna i fortsättningen. Men nog är det att beklaga att en fyrpartireservation inte blev en fempartireservation.

Herr talman! Jo visst, Hans Andersson, hade det funnits möjlighet till en gemensam reservation. I beredningen var vi hela tiden överens. Men vid det sista sammanträdet utkristalliserade det sig klart att Vänsterpartiet inte ville göra gemensam sak med oss av kända skäl. Man vill inte gå ihop med de borgerliga partierna, eftersom man då riskerar att man inte kan göra upp med socialdemokraterna i framtiden. Därefter kom reservationerna att utformas. Men nog hade vi kunnat göra upp kring detta, eftersom vi gör samma kritik av anställningsstödet. Hade bara viljan funnits så hade det säkert gått. Men viljan att ligga bra till hos socialdemokraterna var tydligen större - trots den kritik som man för fram i dag, som är densamma som vår.

Herr talman! När man slår upp tidningen i dag kan man läsa att det inte blir något beslut här i kväll vad gäller nästa ärende på föredragningslistan, det om en ny fastighetsmäklarlag - detta trots att utskottets betänkande är färdigt och finns framlagt på bänkarna här i kammaren. Orsaken till den förväntade återremissen är en artikel i Dagens Nyheter som påvisar det orimliga i just det förslaget. Tänk om vi hade kunnat läsa motsvarande i dag i tidningen om förslaget till nyanställningsstöd! I den frågan har det sannerligen inte saknats artiklar och inlägg från en i stort sett samlad oppositionskör. Detta har också framgått mycket tydligt av de inlägg som har gjorts hittills i debatten. Det har förts fram argument som tydligt och enkelt har malt ned det föreslagna anställningsstödet till vad det är, ett i raden av regeringens och Anders Sundströms misslyckanden med att komma till rätta med arbetslösheten. Det har tidigare lästs ur andra artiklar, men det kan egentligen räcka med att läsa ur dagens utgåva av fackföreningsrörelsen flaggskepp, Aftonbladet. Där finns t.o.m. en bild på Anders Sundström, och under bilden står: Ingen stöder Sundström. Där står också att riksdagen i dag klubbar ett beslut som nästan alla tycker är fel. Det finns faktiskt ingen som tycker att förslaget är bra, utom just Anders Sundström. Sedan går man i artikeln igenom alla som säger nej, från arbetsgivare till fackliga organisationer, från Miljöpartiet, som ju ändå kommer att rösta igenom förslaget. Artikeln avslutas: "Men det är inte slut med detta. Regeringen, som berömmer sig av att enbart lägga fram förslag som är finansierade, har ännu inte hittat pengarna som ska betala rabatten. Politik är ibland det omöjligas konst." Efter detta, herr talman, vill jag vända mig till utskottsmajoriteten och såväl till Johnny Ahlqvist som till Barbro Johansson ställa frågan: Kan ni nu inte, när tid ännu finns, ta till er alla de argument som talar mot RAS och låta politiken åter bli "det möjligas konst"? Det skulle avsevärt förbättra politikens anseende, och vi kunde sedan med gemensamma ansträngningar finna de kloka och verkningsfulla recepten för att få ned arbetslösheten såväl kortsiktigt som långsiktigt. Ett genomdrivande av det här förslaget riskerar att blockera en konstruktiv arbetsmarknadspolitik också i morgon och kommande dagar. Varför då på detta sätt spela hasard med de arbetslösa? Jag vill referera en annan artikel. Så här stod det i en intervju nyligen: Ingen annan arbetsmarknadsminister har uträttat så mycket som jag på så kort tid. Detta sades av Anders Sundström i en Aftonbladetintervju. Om jag får travestera hans egna ord, fru talman, skulle jag kunna säga: Ingen annan minister har åstadkommit så mycket skada på så kort tid som just Anders Sundström. Då menar jag inte bara att han står bakom en misslyckad arbetsmarknadspolitik, utan att han också mer än någon annan symboliserar regeringens framtoning som en konfrontationsregering. Det har handlat om en i grunden företagsfientlig politik, om en förändrad arbetsrätt, som har försämrat möjligheterna för arbetslösa att få jobb, om ett avskaffande av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som värnat alla, om ungdomsgarantier som förvandlats till målsättningar, och i och med att man nu avskaffar ungdomspraktiken kan följden komma att bli många fler arbetslösa ungdomar. Det har handlat om ett frångående från uppgjord fördelning av strukturstöd, något som arbetsmarknadsministern också har ansvar för. Allt detta har gjorts i konfrontation med de partier som man i regeringsdeklarationen sade sig vilja samarbeta med. Nu kommer dessutom RAS:et som kronan på verket. Inser inte arbetsmarknadsministern och regeringen vilka insatser man spelar med, när man så tydligt, på punkt efter punkt, väljer konfrontation i stället för samarbete? Arbetsmarknadsministerns så vitt omtalade program mot arbetslösheten har i vissa delar havererat redan på ritbordet, och för varje uppfinning som nu realiseras framstår misslyckandet allt tydligare. När skall regeringen inse att man inte med aldrig så många arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan kompensera en i grunden felaktig näringspolitik, en politik som försämrar förutsättningarna för företagande? Varför accepterar regeringen en fortsatt hög arbetslöshet, när grunden var lagd för att arbetslösheten snabbt skulle kunna pressas tillbaka? Regeringens politik kan nu leda in i en permanent massarbetslöshet. Var det vad väljarna hade förväntat sig av en socialdemokratisk regering? Sakargumenten mot RAS har redan berörts i tidigare inlägg. Jag vill ändå, fru talman, kort sammanfatta. För det första: RAS leder inte till några omfattande nyanställningar. Varje jobb kan komma att kosta 1 miljon kronor. Det är, som nämnts här tidigare, säkerligen ett svårslaget rekord i världshistorien. För det andra: RAS blir konkurrenssnedvridande. För det tredje: RAS kan, tvärtemot intentionerna, innebära större svårigheter för långtidsarbetslösa att få anställning. Detta framgår också mycket tydligt i den artikel som fanns i Dagens Nyheter i går och som flera talare har refererat till. För det fjärde: RAS motverkar inte tendenser till löneinflation, något som arbetsmarknadsministern har hävdat i debatten. För det femte: RAS blev i all hast förändrat efter kontakter med EU-kommissionen, och det nya förslaget, den nya utformningen, som innebär en förändring gentemot det tidigare förslaget, har faktiskt inte analyserats. För det sjätte: RAS är ofinansierat. Vad är det för signal att skicka ut till omvärlden i det statsfinansiella läge som vårt land befinner sig i? De argument som arbetsmarknadsministern har använt för sitt nyanställningsstöd har fallit, och ändå är man nu beredd att genomdriva det här förslaget. Varför? Varför Johnny Ahlqvist? I ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet sägs att 50 000 personer som kommer att omfattas av nyanställningsstödet har varit arbetslösa i mer än sex månader, och av dem skall 35 000 ha varit arbetslösa i mer än tolv månader. Jag tror att man i och med detta har bundit ris åt egen rygg. Vi vet ju att vi alla kommer att kunna avläsa resultatet och att det kommer att kunna jämföras med dessa siffror. Vi har resultatet inom några månader eller inom något år, och då får vi se hur det ligger till med de här siffrorna. Varför då inte i stället, innan det definitiva beslutet fattas, erkänna att förslaget kanske inte är så lyckat utan säga att regeringen nu skall fundera och lyssna till andra partier, för att sedan återkomma med ett bättre förslag? Det är ju faktiskt flera talare före mig som har kommit med liknande uppmaningar. En sådan handling skulle avsevärt höja regeringens anseende och öka förutsättningarna för samarbete omkring den centrala frågan, hur vi effektivast skall bekämpa arbetslösheten. Slutligen, fru talman: Hur kan regeringen och dess försvarare här i riksdagen tro att företagarna skall få förtroende för en politik som ena dagen går ut på att arbetsgivaravgifterna skall höjas och nästa dag går ut på att desamma skall sänkas för vissa? Det är den här typen av ryckighet som är så skadlig för svenskt näringsliv och svensk ekonomi. Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 1, vilket innebär att jag yrkar avslag på propositionen.

Fru talman! Hur sysselsättningen kommer att utvecklas är absolut en ödesfråga för det svenska välfärdssystemet. Arbetslösheten är avgjort det största hotet mot en bra regional och lokal utveckling. För stat, för län och för kommuner är detta den största frågan. Jag skall, fru talman, börja med att ge några siffror som bakgrund till debatten. Sysselsättningen har fallit dramatiskt i Sverige under den senaste lågkonjunkturen. En lågkonjunktur i kombination med ett antal felaktiga politiska beslut under hösten 1991 innebar en större nedgång i Sverige än i något annat europeiskt land. Det är ett fall som är så stort att det endast har sin motsvarighet under Under de första åren av 90-talet försvann mer än 500 000 arbetstillfällen. Nedgången var kraftigast inom industrin och byggsektorn. Närmare vart fjärde industrijobb respektive byggjobb försvann mellan åren 1990 och 1993. Raset i sysselsättningen har till mycket stor del ägt rum i den privata sektorn. Vi har alltså haft en bedrövlig utveckling men ser nu äntligen tecken på en uppgång. Industrin ökar sina investeringar, och industriproduktionen passerade under 1994 toppnoteringen år 1989, trots att antalet sysselsatta var 200 000 mindre än 1989. Uppgången har i ett historiskt perspektiv varit stark, men vi måste komma ihåg att den sker från en mycket låg nivå. Fru talman! Sveriges arbetsmarknadspolitik kan onekligen sägas vara i sin ödestimma. Dagens höga arbetslöshet måste på några år pressas ned rejält. Vi ser nu en konjunkturuppgång som kan räcka i kanske tre, fyra år. Det är nu vi har möjligheten att pressa ned arbetslösheten ordentligt. Det är nu som vi måste klara detta, för annars kommer vi att gå in i nästa lågkonjunktur med tvåsiffriga nivåer på arbetslösheten. Då blir de sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna ohållbara. I budgetpropositionen i januari presenterade regeringen ett antal åtgärder för att öka sysselsättningen och få ner arbetslösheten, alla med en inriktning mot aktiva åtgärder i stället för de passiva åtgärder som den förra regeringen vidtog. Ökad flexibilitet och hög kompetens, allt för att stärka tillväxten. En av de åtgärder som redovisades i budgetpropositionen var ett nytt tillfälligt riktat anställningsstöd, det s.k. RAS. Stödet riktar sig till registrerat arbetslösa och ger framför allt de långtidsarbetslösa goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Anställningsstödet kan kombineras med rekryteringsstöd och ger därmed de långtidsarbetslösa bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, helt enligt EU:s riktlinjer. Därmed har jag besvarat Elving Anderssons fråga. Det finns några viktiga motiv för denna åtgärd. Det viktigaste - och allt överskuggande - är att öka antalet arbetstillfällen i näringslivet. Om inte detta görs nu finns risken att Sverige kan komma att drabbas av samma höga bestående arbetslöshet som i många andra europeiska länder. Det riktade anställningsstödet har debatterats flitigt under den senaste tiden. Borgerliga politiker och företrädare har talat i nedlåtande ordalag om förslaget. Man har sagt att förkortningen står för operation Rädda Anders Sundström eller gjort andra löjliga tolkningar. Jag tycker att detta är en debattnivå som knappast är värdig det svenska parlamentet. Personangrepp mot Anders Sundström har gjorts från moderaterna och från kds i dagens debatt. Jag tycker att de är uttryck för en låg debattnivå. Jag vill ställa frågan: Hurdant känns det, Hans Andersson, att vara med i det gäng som gör personangrepp på en minister som inte är närvarande? Men där trivs kanske vänsterpartisterna. Förslaget är dock inte bara Anders Sundströms. Låt mig först och främst tala om att bakom förslaget står den socialdemokratiska riksdagsgruppen, alltså inte bara arbetsmarknadsminister Anders Sundström och regeringen, och att det för närvarande är vi från arbetsmarknadsutskottet som lägger fram förslaget. Men det har kanske undgått mina ärade kolleger från borgerliga kanten i utskottet. Vi socialdemokrater är nämligen helt övertygade om att det behövs nya idéer och nytänkande för att få ned arbetslösheten. I dag står 350 000 människor öppet arbetslösa, och det är alldeles klart att detta problem inte klaras med de gamla lösningarna. Då måste man våga pröva någonting nytt, och riktat anställningsstöd är en ny idé. Vad som förvånar mig och gör mig mer upprörd är att borgerliga företrädare beskriver RAS som slöseri med allmänna medel. Fru talman! Vi som var med i riksdagen under den förra mandatperioden och deltog i diskussionen om arbetsmarknadspolitiken kommer ihåg det gigantiska slöseri med medel som den borgerliga regeringen ägnade sig åt inom arbetsmarknadspolitiken. Det var en regering som inte ens tog hänsyn till vad ett enigt arbetsmarknadsutskott sade om hur olika åtgärder skulle sättas in. Den nonchalerade både utskottet och riksdagen i övrigt. I stället valde man att formligen vräka ut miljarder på passiva åtgärder och lyckades med att förvandla ett överskott i Arbetsmarknadsfonden från 1992 till ett underskott om bortåt 70 miljarder 1994. Tala om slöseri! Ni anklagar oss också för att slösa med medel när vi vill använda 5 miljarder för andra aktiva åtgärder. Det är 5 miljarder av 300 miljarder som satsas på arbetsmarknadspolitiken under den mandatperiod som vi har fått förtroendet av väljarna att föra politiken. Nej, det är i själva verket regeringen Bildt som kommer att gå till historien som den störste slösaren, inte bara när det gäller kontantstöd utan också när det gäller den bästa resurs som ett land har, nämligen människans vilja till arbete. Då gick det bra, Kent Olsson, att slösa. Jag vill beträffande finansieringen av det riktade anställningsstödet säga att vi skall finansiera detta med förslag till åtgärder i kompletteringspropositionen. Elver Jonsson påstår att vi går på i den vanliga trallen med upplåning för att finansiera detta. Ja, Elver Jonsson, vem var det som ökade farten på upplåningskarusellen i vårt land? Inte var det den socialdemokratiska regeringen, utan det skedde under den förra regeringens tid. Fru talman! Vi socialdemokrater är övertygade om att en åtgärd som leder till minskad arbetslöshet också är positiv för statskassan. Det är faktiskt inte gratis att låta människor gå arbetslösa. En arbetslös kostar i dag i genomsnitt 188 000 kr per år för statskassan, i form av skattebortfall och arbetslöshetsunderstöd. Den som vill kan lätt räkna ut hur stor besparingen blir, om RAS ger en nettoeffekt om 20 000 eller 30 000 nya arbetstillfällen. Såväl staten som företagen och inte minst de arbetslösa tjänar på att arbetslösheten minskar. Vi som står bakom förslaget här i dag är inte heller ensamma om åsikten att det behövs ett nytänkande i sysselsättningspolitiken. Även bland dem som inte brukar stå på vår sida finns det personer som stödjer tanken på ett riktat anställningsstöd för de arbetslösa. Jag vill nu ställa en fråga, fru talman, till föregående talare. Ett antal talare har kritiserat vårt förslag, men jag har inte hört något förslag från Kent Olsson, Elving Andersson, Elver Jonsson eller Dan Ericsson om något alternativ till RAS. Det riktas en massiv propaganda mot förslaget, men ni har inga egna förslag att redovisa. Vilka är era alternativ? Jag kan i detta avseende ge en eloge till till Vänsterpartiet, som i en omfattande motion preciserar förslag till åtgärder, men den borgerliga församlingen har inga alternativ att anvisa. Jag har noterat i debatten att somliga menar att RAS snedvrider konkurrensen, att företag som anställer arbetslösa gynnas på bekostnad av andra företag. Inte minst har från byggnäringen getts uttryck för en sådan uppfattning. Också tidigare talare har från denna talarstol framfört denna synpunkt. Jag tycker för det första att det är orimligt att påstå att RAS kan göra en arbetslös starkare än den som har ett arbete. Det är faktiskt vad era påståenden går ut på. RAS bidrar tvärtom till att öka jämlikheten mellan dem som har ett jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. En av de största klyftorna i samhället i dag går faktiskt mellan dem som har ett jobb och dem som inte har ett sådant. För det andra är det ju sannolikt att det föreslagna miljöinvesteringsprogram som kommer i kompletteringspropositionen om att förbättra inomhusklimat i bostäder - jag vill betona bostäder - och offentliga lokaler kommer att ge en ordentlig volymökning av jobb för både målare och byggnadsarbetare. Det är mycket troligt att både de företag i branschen som nu väljer att expandera genom RAS och andra företag kommer att få en betydligt starkare position på marknaden efter dessa åtgärder. För det tredje är det angeläget att betona att det allvarligaste för målerinäringen, byggbranschen och många andra branscher i samhället är om regeringen avstår från att göra något åt arbetslösheten. Det faktum att 350 000 människor går öppet arbetslösa innebär sociala och inte minst statsfinansiella problem som drabbar alla. Därför är också ambitionen att skapa fler varaktiga arbetstillfällen i näringslivet överordnad allt annat. Så även problemet om konkurrensen. Det återstår att se hur långt RAS räcker i kampen mot arbetslösheten. I debatten har förts fram beräkningar på antal som får arbete. Det har haglat siffror, beräkningar och påståenden. Det är bara att konstatera att det inte finns några mallar eller andra beräkningar för att få fram en exakt siffra. Det kan varken AMS, arbetsmarknadens parter eller några andra prognosmakare göra. Hela den här sifferexercisen med akademiska beräkningar har endast använts för pajkastning i den politiska debatten. Tanken på den arbetslöse har försvunnit. Glömd är tanken att avsikten med förslaget är att få fram nya jobb för att minska arbetslösheten. I stället har beteendet från vissa talare i dag mer liknat försmådda friares. Det är inte första gången som vi fattar beslut om ett sysselsättningsstöd, och förmodligen inte den sista gången heller. Osäkerheten har alltid varit lika stor, oavsett om det har varit en socialdemokratisk eller en borgerlig regeringen som lagt fram förslaget. Det går inte att göra några exakta bedömningar i förväg om vad detta kommer att ge. Men den här sifferexercisen förs kanske fram av vissa talare för att dölja att man kanske inte har finansierat de egna alternativ som har lagts fram på arbetsmarknadspolitikens område. Fru talman! Vi som står bakom förslaget är helt övertygade om att en sådan här generös rabatt på nyanställningar också gör det mer intressant för företag att tidigarelägga anställningar och expandera. Det är mycket märkligt om de borgerliga med sin filosofi om att sänkta skatter ger fler jobb underkänner denna argumentation. Det tillfälliga anställningsstödet är ju en skattesänkning. Men vi kräver en motprestation. Bara de som fastanställer arbetslösa får denna skattesänkning. Det främsta motivet för RAS är alltså att bidra till minskad arbetslöshet, men det finns också andra motiv som nästan helt kommit i skymundan i samhällsdebatten. Jag tror att RAS innebär att det blir mer lönsamt att nyanställa än att köra den befintliga personalen på övertid. På så sätt kan vi medverka till att sänka dagens rekordhöga övertid. RAS motverkar också lönekonkurrens mellan företagen. Det blir enkelt och mer lönsamt att nyanställa en arbetslös arkitekt, tekniker eller byggnadsarbetare än att konkurrera om dem som redan har ett jobb. På så sätt medverkar vi till att motverka en inflationsdrivande löneglidning. Fru talman! Jag anser att det finns mycket starka motiv för att riksdagen nu skall fatta beslut om ett riktat anställningsstöd. Det är vår skyldighet att göra allt för att bekämpa arbetslösheten. I denna kamp är det riktade anställningsstödet ett av många viktiga instrument. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Jag vill först säga att jag beundrar Johnny Ahlqvists förmåga att i retoriska ordalag försöka försvara ett i grunden omöjligt förslag. Jag kan hålla med Johnny Ahlqvist om den beskrivning han gör av problemen och nödvändigheten av att komma till rätta med den massarbetslöshet som nu råder. Johnny Ahlqvist säger att det behövs nya idéer inom arbetsmarknadspolitiken. Jag tror också att det kan behövas. Det behövs en arsenal av åtgärder, men jag vill understryka att bara för att en idé är ny behöver den inte vara bra. Förslaget om RAS är visserligen en ny idé, men det är definitivt inte bra. Sedan hävdar Johnny Ahlqvist att detta inte är något slöseri med offentliga medel. Om vi sätter 5 miljarder i relation till den totala statsbudgeten är det i och för sig inte någon gigantiskt summa. Men man måste ju sätta den i relation till hur många nya jobb som det här kan tänkas skapa. Det är ju då vi ser att det är ett slöseri. Det blir ett oerhört dyrt stöd. Det vore intressant att höra vad Johnny Ahlqvist har för uppfattning om vad resultatet blir av det här stödet. I sitt anförande säger han att det inte exakt går att förutspå vad olika typer av insatser får för effekter. Det gör det säkert inte. Men det finns ju ändå olika typer av beräkningar. Johnny Ahlqvist nämnde 20 000-30 000 jobb i ett räkneexempel som han hade. Skall jag tolka det så att det är Johnny Ahlqvists uppfattning att det här förslaget kommer att ge 20 000 30 000 nya jobb? Då skulle jag vilja fråga vad det är för skillnad i beräkningssätt som gör att Johnny Ahlqvist kan få det här att landa på 20 000-30 000 nya jobb när AMS i sin beräkning säger att det handlar om högst ca 5 000 nya jobb. Det skulle vara intressant att få det utklarat. Sedan säger också Johnny Ahlqvist att han inte hört några som helst förslag eller synpunkter från oss som talat tidigare här om hur vi skall lösa problemen. I så fall måste jag säga att Johnny Ahlqvist har lyssnat dåligt. Det är inte i första hand primärt inom arbetsmarknadspolitikens område som vi ger förutsättningar för nya jobb. Det är inom näringspolitiken, skattepolitiken, regionalpolitiken, miljöpolitiken osv. Där har vi redovisat vilken inriktning vi vill ha för att skapa långsiktigt fasta spelreglerna för näringslivet så att det skapar framtidstro och investeringsvilja, inte minst hos de svenska småföretagen. Det är där potentialen för de många nya jobben finns framöver.
Fru talman! Elving Andersson började att tala om det här med slöseri med medel och hur många jobb som kan ges för dessa 5 miljarder. Jag säger uppriktigt att det inte finns någon prognosmakare som kan göra en bedömning av exaktheten i detta. Det är inte första gången, Elving Andersson, som vi fattar ett beslut här i riksdagen där vi gör precis samma beräkningar om antalet arbetstillfällen. Förra mandatperioden genomförde vi det generella anställningsstödet på förslag av en arbetsmarknadsminister som representerade samma parti som Elving Andersson gör. Jag vet inte om det fanns några beräkningar när det förslaget kom till riksdagen. Det enda som stod i propositionen var att effekterna var okända. Där fanns inga argument varför man skulle genomföra det. Men både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ställde upp på det generella anställningsstödet eftersom vi gjorde den bedömningen att det kunde ge något. Men Elving Andersson ställer inte upp på någon tanke i det här förslaget. Men jag vet, Elving Andersson, att Centern var mycket intresserade av förslaget om riktat anställningsstöd, men man förde in ekonomiska diskussioner i de förhandlingar som ägde rum, och då sade vi nej. Jag efterlyste förslag på arbetsmarknadspolitikens område, Elving Andersson. Det är bara att titta på föredragningslistan i dag. Vi diskuterar arbetsmarknadspolitik, inte skattepolitik eller näringspolitik, här i dag. Jag har inte hört ett enda förslag från Elving Andersson som skulle ersätta RAS. I sin egen motion skriver man i allmänna ordalag om helt andra åtgärder. Elving Andersson gör tummen ner för allergisaneringen eftersom kommunerna inte har dessa pengar. Jag vill på det livligaste understryka att inte bara gäller kommuner och offentliga lokaler. Det står klart och tydligt i överenskommelsen att det även gäller andra bostäder. Det kommer också att avspegla sig i den proposition som kommer. Men det är något slags taktik från dem som varit med i debatten i dag att föra över detta till att man bara skulle ta pengarna från kommunerna. Det har aldrig sagts något om detta. Kommunerna har samma möjligheter som alla privata lägenhetsägare att använda sig av de pengar som kommer i framtiden. Jag ställer fortfarande frågan till Elving Andersson: Vad har Centern för förslag i stället, mer än att man bara pekar på de områden som nämndes i den allmänpolitiska debatten för fjorton dagar sedan? I dag behandlar vi faktiskt i kammaren det riktade anställningsstödet och ingenting annat.
Fru talman! Jag skall börja med allergisaneringen. Jag har redan i mitt första inlägg understrukit att det i och för sig är ett viktigt ändamål. Men jag ifrågasätter starkt om den kommer att kunna genomföras. På s. 12 i utskottsbetänkandet står följande, Johnny Ahlqvist: Beträffande förslaget om investeringsprogram till förmån för bättre inomhusklimat och allergisanering av olika offentliga lokaler utgår utskottet från att ett sådant förslag bereds vidare i regeringskansliet osv. I utskottsbetänkandet talas det exklusivt om offentliga lokaler. Det är väl ändå utskottsbetänkandet vi diskuterar och har att behandla, och inte någon form av pressmeddelande om någon överenskommelse som har skett mellan regeringen och Miljöpartiet. Vi får väl hålla oss till det som finns dokumenterat i riksdagstrycket, i utskottets betänkande. Där står det exklusivt talat om offentliga lokaler. När man sedan talar om slöseri tycker jag att det finns anledning att understryka att vi nu inte diskuterar vad som skedde under den tidigare regeringen osv. Vi kan ägna mycket tid åt det. Nu är det ett konkret förslag som ligger på bordet, och det är det som diskuteras. Johnny Ahlqvist säger att det inte finns någon prognosmakare som kan säga exakt vilka effekter detta förslag ger. Nej, det finns säkert ingen som kan säga exakt. Men man måste ändå ha en viss uppfattning om storleksordningen, i vilket härad detta hamnar. Det pratades först om 110 000 nya jobb. Det har pratats om 70 000 nya jobb, sedan om 20 000-30 000 nya jobb osv. Den som jag tycker är mest auktoritativ på detta område, som har visat vilken metodik man har använt vid beräkningarna, vilka förutsättningar man har lagt in i ekvationerna osv., är Arbetsmarknadsstyrelsen med sin generaldirektör i spetsen, när man var i utskottet. Med de förutsättningar som, såvitt jag kan bedöma, är väldigt relevanta landar man på att det kan ge på sin höjd 5 000 nya jobb. Jag har inte hört varken Johnny Ahlqvist eller någon annan argumentera emot det sätt som Göte Bernhardsson har gjort sina beräkningar på. Jag är ganska övertygad om att det är den beräkning som kommer absolut närmast sanningen. Om det då handlar om den storleksordningen - 5 000 nya jobb och 5 miljarder kronor - hävdar jag att det är ett slöseri med offentliga medel. Johnny Ahlqvist säger att vi i dag diskuterar exklusivt de arbetsmarknadspolitiska insatserna och inte andra åtgärder som är viktiga för att skapa sysselsättning. Jag vill betona att just det är en brist. Här måste vi ha en helhetssyn. Vi löser inte problemet med de nya jobben primärt inom arbetsmarknadspolitikens område. Det krävs en helhetssyn på hela det politiska fältet för att vi skall komma ur massarbetslösheten.
Fru talman! Det gläder mig att Elving Andersson ändrade uppfattning i varje fall när det gäller allergisaneringen. Det tycker jag är positivt. Jag vill återkomma till beräkningarna. Elving Andersson säger att det går att göra beräkningar enligt Göte Bernhardssons uttalande. Jag tolkade inte det som Göte Bernhardsson sade när han var i utskottet som att han låste fast sig vid att det var 5 000 arbetstillfällen som kunde komma ut av detta förslag. Liksom jag har sagt här sade han att det är mycket svårt att avgöra om det är arbetstillfällen som hade kommit ändå, utan RAS. Det är precis samma sak som när Elving Andersson stod i talarstolen och pläderade för att människor skulle starta eget. Vilka beräkningar gör ni när ni menar att det ger så många arbetstillfällen när människor startar eget? Det går inte att vidta någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd där man kan göra exakta beräkningar av hur många jobb det ger. Jag vill hänvisa till vad vi har sagt tidigare i arbetsmarknadsutskottet. Det var ett enigt utskott som uttalade sig om GAS, generellt anställningsstöd. I den proposition som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund skickade över stod: "För att beräkna effekten av GAS på de offentliga finanserna krävs information dels om vilka sysselsättningsökningar som skulle komma att ske även om GAS inte infördes, dels om vilken sysselsättningsökning som sker på grund av GAS. Sådan information saknas." Den propositionen var underskriven av både Per Unckel och Börje Hörnlund. Detta med beräkningarna är ingenting nytt. Vad har Centern för förslag till åtgärder? Jag efterlyser de åtgärder som skulle ersätta detta. Jag har inte fått en enda idé från Centerpartiet, varken i dagens debatt eller när vi har diskuterat i utskottet. Centern skriver i mer svepande ordalag att vi nu är på väg tillbaka in i en arbetsmarknadspolitik som innebär att tillväxten åter ökar och det blir överhettning i storstadsregionerna. Det står så ordagrant i er motion. Man kan verkligen fråga vilka beräkningar Centerpartiet gör när partiet säger att det finns tendenser till överhettning i storstadsregionerna. Stockholm, Göteborg och Malmö har i dag en öppen arbetslöshet på 15-16 %. Jag tror att Elving Anderssons beräkningar på vad som är överhettning är precis desamma som när han gör bedömningen om 5 000
Fru talman! När utskottsordföranden analyserar arbetslöshetens problem och våndor kan han konstatera, då han erinrar sig debatten i utskottet, att här finns mycket av samstämmighet. Vi är eniga om att bekämpa arbetslösheten på bred front. Johnny Ahlqvist talar om de industrijobb som har försvunnit. Det är bara att märka att den stora nedgången i industrisysselsättningen drog i gång i slutet på 80-talet. Vi kan konstatera, också det i samlad bedömning, att alla de jobben inte kommer tillbaka. Vad som fordras är nya jobb, i den enskilda sektorn, på tjänstesidan, inom service och vad det kan vara. Den offentliga sektorn kommer att minska ytterligare. Det har vi finansminister Göran Perssons ord på. Så säger Johnny Ahlqvist, närmast i en ödesmättad vädjan till kammaren: Nu måste vi klara det. Jag kan säga att det är riktigt att ge en sådan uppmaning till Sveriges riksdag. Men frågan blir då hur. Gör vi verkligen det? Visserligen gör Johnny Ahlqvist aktningsvärda försök att här teckna förslaget om RAS i ljusa färger. Men det har ju, som många har sagt här, fått alltför många kritiska omdömen för att vi egentligen skall våga tro på det. En av huvudpunkterna i kritiken är att det är ofinansierat och att det vore rimligt att ompröva det. Johnny Ahlqvist kommer med den berättigade frågan: Vad vill ni då göra? Utöver näringspolitiska åtgärder och att hyfsa vår budget, för att nu hålla oss till arbetsmarknadspolitiken, vill vi kraftigt öka på rekryteringsstödet. Vi vill satsa mer på de långtidsarbetslösa, handikappade och de ALU-jobb och ungdomspraktikanter vi har och har haft i hundratusental. Den socialdemokratiska regeringen krymper ihop de sistnämnda till ett intet. Vi tycker att ungdomspraktiken skulle få leva kvar ytterligare en tid. Den ungdomsintroduktion som arbetsmarknadsministern gjorde ett stort nummer av i sin tidningsartikel är på väg att bli den flopp jag sade, nämligen ett stort misslyckande. Vi har AMS-chefens ord på att allt talar för det. Johnny Ahlqvist sade att Arbetsmarknadsfonden blev hårt dränerad. Det är väl bara att säga att den arbetsmarknadsfond som den förra socialdemokratiska regeringen fattade beslut om byggde på en arbetslöshet som var 2 %. Ingen drömmer i dag om att vi orkar återvända dit, åtminstone inte under detta sekel. Glöm inte att det inte var längesedan Johnny Ahlqvist, Ingvar Carlsson och några till stod på trappan här utanför och sade att arbetslöshetsersättningen är alldeles för låg. Då gällde 90 %. Nu är det en mera sansad bedömning. Men det är klart att det är flera som var med och dränerade Arbetsmarknadsfonden. Fru talman! Jag tror att vi behöver ett nytänkande och en omprövning av det förslag som nu ligger.
Fru talman! Jag förmodar att Elver Jonsson fortfarande är lika stolt över den särlagstiftning som riksdagen åstadkom när det gäller ungdomspraktiken. Vi har sagt att vi inte ställer upp på den, vare sig från Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Vi hade en avvikande mening när ni tillsammans med Ny demokrati drev igenom den lagstiftning som innebar en särlagstiftning för ungdomar och att inte gällande kollektivavtal skulle följas. Vi har sagt att vi vill satsa på ungdomsintroduktion i stället. De senaste veckorna har det ökat med 500 ungdomsintroduktionsplatser i veckan. Jag tror att Elver Jonsson skall vara mycket försiktig innan han skåpar ut det förslaget helt och hållet. Jag har fått kritik för att förslaget är ofinansierat. Jag har sagt att det skall finansieras i kompletteringspropositionen. Något annat besked kan jag inte lämna Elver Jonsson, och det var väl samma besked som vi fick under förra mandatperioden när vi diskuterade finansiering av olika förslag. Jag förstår inte varför man är så bitter över detta förslag. Det utökade rekryteringsstöd som Elver Jonsson föreslår är nästan samma sak som RAS, som vi socialdemokrater har föreslagit. Jag förmodar att det när Elver Jonsson skrev motionen fanns litet osäkerhet i Folkpartiet om i vilken ställning man skulle komma, beroende på vilken partiledare man skulle välja. Men jag tycker ändå inte att det skall inverka på sakbehandlingen av frågan. Nu vet vi hur det är i Folkpartiet, så nu kanske man kan ändra uppfattning i frågan. Jag kan inte se några större skillnader mellan RAS och ett höjt rekryteringsstöd. Man kan använda
Fru talman! När det gäller synen på rekryteringsstöd ligger vi mycket nära varandra. Det var vad jag sade i mitt inledningsanförande. Det stora undantaget i vår bedömning är just RAS-förslaget. Johnny Ahlqvist beskärmar sig över att vi hade en särlagstiftning när det gäller ungdomspraktiken. Den stöddes, eller åtminstone tolererades, sent omsider av den socialdemokratiska oppositionen. Nu säger Johnny Ahlqvist att han sätter sitt hopp till ungdomsintroduktionen därför att den har ökat med 500 platser sedan förra veckan. Det var ju gott och väl, men det fanns inte mer än 1 500 platser när AMS-chefen anmälde läget. Är det nu 2 000 är det ju gott och väl, men det skall ses mot bakgrund av de kanske hundratusentals ALU-projekt som nu krymps ihop till ett minimum. Många i ungdomspraktik fick fotfäste på arbetsmarknaden och en fortsatt anställning. De kommer att behöva kompenseras med nya arbetsplatser, och det tror jag inte att ungdomsintroduktionen kan klara. Ordföranden skall ändå hållas räkning för att han inte polemiserade mot våra förslag om en hårdare satsning på handikappområdet för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det ger åtminstone mig ett visst hopp om att vi kanske i utskottet skulle kunna göra en omdisponering som blir till fördel för dem som har det allra svårast. Till sist, fru talman, vill jag bara erinra om den frontlinje vi har i Folkpartiet. Det är inte en trestegsraket av s-modell, utan det är tre andra saker. För det första är det ett positivt näringsklimat. För det andra är det sunda statsfinanser. För det tredje - det är det vi nu talar om - är det en aktiv arbetsmarknadspolitik. På de tre sakerna ställer Folkpartiet upp, och jag tror att det finns punkter där vi också kan bli överens med den nuvarande regeringen.
Fru talman! Elver Jonsson begär att vi från Socialdemokraterna skall redovisa hela vår politik. Vi ställde aldrig krav på den förra regeringen att också redovisa ytterligare åtgärder när man lade fram en särproposition. Jag kan lugna Elver Jonsson med att det säkert kommer att finnas en rad åtgärder när det gäller arbetsmarknadspolitiken i kompletteringspropositionen. Därmed har jag inte sagt att det är någon form av raket. Man begär att vi skall komma med ett totalgrepp. Vi återkommer i kompletteringspropositionen, och där kommer vi säkert att ha ytterligare åtgärder både för yngre och för äldre arbetskraft. Vi har sagt att ALU-projekten skall minska. Jag vet inte var Elver Jonsson fått uppgiften om att de skall försvinna totalt ifrån. Vi säger att det skall finnas 10 000 ALU-platser i slutet på budgetåret. Jag uppmanar Elver Jonsson att komma ihåg att det faktiskt är ett budgetförslag som gäller i 18 månader. Ingen har sagt att ALU skall avskaffas direkt, utan det skall minskas på sikt. Det gör vi därför att både företag och jordbruk - det är ofta företag - har gjort bedömningen att projekten har en stor undanträngningseffekt. Därför vill vi minska på den delen. Jag hoppas att Elver Jonsson ställer upp i framtiden när det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi har tidigare haft en samsyn i arbetsmarknadsutskottet. Elver Jonsson säger att vi måste ha ett bra näringsklimat i landet. Jag delar helt den uppfattningen. Men det får inte ske på bekostnad av löntagarna. Förra mandatperioden gjorde man hela arbetsmarknaden osäker för löntagare, medan man stärkte motpartens positioner oerhört mycket. Den synen på näringslivet kan vi faktiskt inte ha från Socialdemokraterna. Vi tycker att även en löntagare skall ha ett skydd i samhället.

Fru talman! Anledningen till att det inte blev några långtgående förhandlingar med Vänsterpartiet baserade på partiets motion, Hans Andersson, är att jag inte uppfattar den som en motion utan mer som en doktorsavhandling om arbetsmarknadspolitiken. Det saknas väldigt mycket politik i det dokument man har presterat. Det var inte så oerhört lätt att börja förhandla utifrån detta från början. Jag tror inte på den modell ni skisserar när det gäller övertidsuttaget, Hans Andersson. Ni vill ha ytterligare en avgift för högt övertidsuttag. I dag kostar det enligt de flesta avtal 70 eller 100 % mer att ha folk som går på övertid. Gör företaget bedömningen att man hellre vill betala den övertiden tror jag inte att det hjälper med ytterligare avgifter. Som jag sade är det redan dyrt. När vi började starta-eget-debatten hade varken Hans Andersson eller jag några belägg för hur många arbetstillfällen bidraget skulle ge. Det är precis samma sak med vårt förslag till RAS. Vi vet inte vilken omfattning det kommer att få i framtiden, men det har man aldrig vetat med någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det finns en stor osäkerhetsfaktor. Jag tycker att det är litet väl mycket begärt att vi skall kunna visa exakta siffror för just detta förslag. Det är ju det Hans Andersson kräver. Man har inte gjort andra bedömningar av alla de andra förslag som vi har varit med om att fatta beslut om här i kammaren. Man har i efterhand sett om det varit positivt eller negativt.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

Fru talman! Det är intressant när Hans Andersson säger att vi slänger ut medel på detta. Men Hans Andersson har faktiskt själv skrivit under på principen att man skall ha en subventionering av anställningarna. Skillnaden mellan vårt förslag och Vänsterpartiets förslag är att Vänsterpartiets förslag är så invecklat att det enda som skulle ge några ytterligare anställningar vore den byråkrati som skulle krävas för att handlägga sifferexercisen. Ni lägger fram ett förslag där ni delar upp året i olika perioder kopplade till olika subventionsgrader. Vem skulle kunna hålla reda på i vilken period man befann sig när man skulle ha en viss subvention? Den 75 %, den 1 mars-den 30 april skulle man ha en annan subventioneringsgrad. Det går inte att ha arbetsmarknadspolitiska medel som utgör en sådan byråkrati, Hans Andersson.
Fru talman! Jag förstår att Johnny Ahlqvist har det svårt med sin argumentation. Här har vi ett förslag som ingen vill ha. Det kan inte vara lätt att försvara det som ingen vill ha. Arbetsgivarna vill inte ha det. De säger: Det ger inga nya jobb. Facket vill inte ha det: Det ger inga nya jobb. Ingen vill ha det, mer än Anders Sundström och, som vi fått höra i dag, den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Man säger också att man inte ger sig hän åt sifferexercis. Jag har läst i propositionen. Där står det att förslaget skall ge 110 000 nya jobb. Men jag förstår att Johnny Ahlqvist inte vill ge sig hän åt någon sifferexercis. Det har nämligen visat sig att det bara ger 5 000 jobb. Det står i betänkandet, som är underskrivet av Johnny Ahlqvist. Det står: "Nettoeffekten uppskattas till ca 10 % eller drygt 5 000 personer." Det står faktiskt i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Därmed kan man säga att det blir väldigt dyra jobb. Det blir 5 miljarder för 5 000 nya jobb, vilket är 1 miljon per jobb. Det är en helt unik satsning att varje jobb skall kosta sex sju gånger mer än det kostar att gå arbetslös. Sedan frågar Johnny Ahlqvist varför de borgerliga inte tycker om en sänkning av arbetsgivaravgiften. Skall jag notera det som en ny giv från socialdemokraterna att man i princip vill sänka arbetsgivaravgifterna. Det som är konstaterbart är faktiskt att man först har höjt dem förfärligt mycket, sedan sänker man dem igen. Det är det som vi är emot. Vi är mycket för en sänkning av arbetsgivaravgifter, Johnny Ahlqvist, men den skall gälla alla och inte bara vissa. Till den politiska pajkastningen. Är det politisk pajkastning att säga att det här förslaget är dåligt, då ingår även facket i den politiska pajkastningen. För från de flesta fackliga håll har man sagt att det här förslaget är urdåligt. Varför lyssnar ni inte på facket? Ni som så gärna annars säger att ni lyssnar på facket. När det gällde återställarna var ni snabba att lyssna på facket. Men nu lyssnar ni inte, trots att facket säger att det här inte kommer att ge några nya jobb. Det är förvånansvärt att man så helt kan negligera detta fack som man i andra sammanhang tycker att det är så viktigt att följa. Jag tycker faktiskt att det är nonchalant att ministern inte är här en sådan här dag. Han borde vara här när man diskuterar en sådan viktig sak. Men jag har, som jag har sagt tidigare, stor förståelse för att han inte är här. Med den kritik som det här förslaget får kanske det är lugnare att sitta hemma i Piteå.
Fru talman! Den här debatten blir mer och mer intressant. Helt plötsligt får man höra moderaten Kent Olsson bekymra sig för den fackliga organisationen i landet och bekymra sig för korporationen. Den inställningen mötte jag aldrig från Kent Olsson när han satt i Arbetsrättsutredningen i våras. Då var det en helt annan ton Kent Olsson hade. Men man kan kanske som en amöba byta form och färg när det passar. Jag vill också säga till Kent Olsson, när han läser ur ett betänkande och säger att jag har skrivit under det. Vad som står redovisat i den delen av betänkandet, Kent Olsson, är faktiskt utfrågningen. Detta står inte i betänkandetexten. Jag rekommenderar Kent Olsson varmt att försöka sätta sig in i de rutiner som finns i riksdagen innan han gör påhopp under pågående debatt. Kent Olsson sade tidigare att etablerade företag kommer att slås ut om detta genomförs, därför att de oseriösa företagen kommer att blomstra i stället. Jag vill ställa en fråga till Kent Olsson: Var det därför Kent Olsson så häftigt drev att 38 § i medbestämmandelagen skulle tas bort, för att den hindrade seriösa företagare? Det kanske hade varit på sin plats att Kent Olsson hade satt sig in i det problemet långt tidigare i stället för att komma med lösa påståenden. Det som är mest bekymmersamt med Kent Olsson är faktiskt att han anser att arbetstillfällen i Sverige är konstanta. Han säger själv att RAS inte innebär att det blir några anställningar. Blir det en anställning med RAS i det ena företaget, sägs någon upp i det andra företaget. Vad är det för forskning som ligger till grund för Kent Olssons bedömning på detta område? Han för också fortfarande samma propaganda som från den allmänpolitiska debatten för ett antal veckor sedan, att alla kommuner skall få betala de här sex miljarderna. Jag upprepar återigen, Kent Olsson, precis som vi sade för 14 dagar sedan, att detta gäller även vanliga bostadsföretag. Jag ställde frågan till Kent Olsson: Vad har moderaterna för förslag för att klara arbetsmarknadspolitiken? Jag har inte hört ett enda konkret förslag i de debatter vi har haft i kammaren. Kent Olsson har en replik kvar. Förklara för kammaren och för de människor som är intresserade av politik vilka alternativ moderaterna har!
Fru talman! Jag förstår att Johnny Ahlqvist inte har hunnit läsa våra förslag. På s. 6 och s. 7 finns det en sammanfattning av dem. Ägna gärna kvällen åt att läsa dem! Men med tanke på att Johnny Ahlqvist hela tiden måste försvara RAS med konstiga argument förstår jag att han inte har hunnit läsa dem. Vad gäller facket konstaterar jag att det unika händer att Johnny Ahlqvist går emot facket i den här saken. Vi lyssnar både till vad fack och arbetsgivare säger. De är eniga i det här fallet. Det är faktiskt inte jag som säger att det här kommer att innebära undanträngningseffekter, det kan jag säga. Men jag citerade faktiskt vad målarfacket sade, Johnny Ahlqvist. Det kan kanske vara intressant att det var ett citat från vad facket och arbetsgivarna inom målarbranschen sade om undanträngningseffekter. Det kanske vore bra om man var med och hörde vem som sade vad. Men jag ställer upp på det de säger. Diskussionen om de 5 000 personerna tog jag upp för att Johnny Ahlqvist pratade om att det rörde sig om 20 000-30 000 personer. Det står 110 000 personer i betänkandet. När vi talar om en sifferexercis är det faktiskt med början från propositionen, där det står att RAS skall ge 110 000 nya jobb. Dessa 110 000 nya jobb har nu Johnny Ahlqvist med viss from förhoppning fått upp till 20 000-30 000 jobb. Vid utfrågningen sade AMS:s generaldirektör att man kan beräkna att det ger 5 000 nya jobb. 5 000 nya jobb för 5 miljarder kronor är oerhört dyra jobb. Det skulle vara intressant om vi kunde få höra om Johnny Ahlqvist tycker att 1 miljon per jobb är dyrt. Är det så att man bara därför att man skall försvara en dålig proposition tycker att det är värt 1 miljon per jobb? Eller är det så att Johnny Ahlqvist kan siffror bättre än AMS generaldirektör? Det vore intressant att få höra.
Fru talman! Jag har inte velat ge mig in i några debatter om antalet arbetstillfällen. Jag sade från talarstolen, om Kent Olsson hade velat lyssna på mig, att jag inte vill göra några beräkningar. Det finns inte några precisa mallar som säger att det ger si eller så många antal arbetstillfällen. Det har jag aldrig sagt. Jag tog ett exempel. Vid 20 000-30 000 arbetstillfällen ger förslaget den och den effekten för statsfinanserna. Det var så jag svarade, Kent Olsson. Försök inte att hela tiden vränga till vad jag säger. Jag har märkt att Kent Olsson hänvisar till den moderata motionen, som skall lösa alla problem inom arbetsmarknadspolitiken. Jag förstår att man från Moderaternas sida försöker lägga en stor dimridå över hela denna diskussion, eftersom de står totalt tomhänta. Moderaterna har ingenting konkret att komma med mer än att försämra arbetsrätten, försämra arbetslöshetsersättningen, ökade löneskillnader och sänkta ungdomslöner. Det är Moderaternas idé om hur man skall klara sysselsättningen i Sverige i framtiden. Moderaterna har hävdat att de tror på att sänkta skatter ger mer sysselsättning. Då förstår jag inte varför de inte kunde gå med på detta förslag om att sänka skatterna. Hur många arbetstillfällen gav de sänkta skatter som ni genomdrev förra mandatperioden, Kent Olsson? Ni gjorde den största omfördelningen som har skett i svenskt samhälle i modern tid när ni tog från vanliga löntagare och sänkte skatterna för kapitalägare och aktieägare. Jag förstår att Kent Olsson har svårt att svara på frågan hur många arbetstillfällen det gav för AB Sverige. Vi tappade 400 000 arbetstillfällen under den tiden. Det var det som var resultatet av den stora omfördelning på skattesidan som ni genomförde, Kent Fru talman! Detta visar på en bred skiljelinje i svensk arbetsmarknadspolitik. Moderaterna har själv isolerat sig i en hörna. Jag tycker att det är bra att övriga borgerliga partier i de flesta fallen inte kan skriva gemensamma reservationer med Moderaterna. Moderaterna har inte den syn som är värdig svensk arbetsmarknadspolitik.
Fru talman! Det är fyra saker jag vill ta upp med anledning av Johnny Ahlqvists anförande. Det första är den låga debattnivån. Jag citerade ur LO:s tidning, Johnny Ahlqvist. Det var en skrivning i artikeln om att Anders Sundström står helt ensam om RAS. Vidare travesterade jag Sundströms egna självberömmande ord som också stod i samma tidning, nämligen Aftonbladet. Jag sade inte detta bara rakt ut i luften. Jag tycker nämligen att det är allvarligt att regeringen återigen söker konfrontation. Jag var en av dem som trodde på regeringen när den i regeringsdeklarationen talade om att den skulle vara en samarbetsregering. Jag tror på detta. Men dessvärre, Johnny Ahlqvist, är det inte på det sättet. Regeringen väljer att i fråga efter fråga söka konfrontation. Det tycker jag är väldigt beklagligt. Det har funnits möjligheter till samförstånd och samarbete, men de möjligheterna tunnas ut alltmer. Det är ytterligare en spik i kistan när det gäller att försöka nå samförstånd, och det beklagar jag. Det andra jag skall tala om är de egna förslagen från de andra partierna, som Johnny Ahlqvist efterlyste. Precis som här har sagts här pekade vi ut dem i reservationen. De finns i motionsbeskrivningen i betänkandet. Vi har i den arbetsmarknadspolitiska motionen presenterat våra förslag. Det grundläggande är vilken politik man generellt sett för gentemot företagen, vilket företagsklimat som man får i ett land. Det är det avgörande. Det är det som ni socialdemokrater fortfarande inte har förstått. Man kan inte kompensera en dålig generell politik gentemot företagen med aldrig så många arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är viktigt. Det tredje jag ville ta upp är följande. Johnny Ahlqvist säger att tankarna bakom förslaget är att få fram fler jobb. Jag tror på det. Man har tanken att det skall leda till fler jobb. Men allt som framkommit hittills visar att detta är det mest ineffektiva sättet att använda dessa pengar som regeringen någonsin har presenterat. Så kommer jag till det fjärde. Jag ställde i mitt anförande frågan: Kan ni nu inte ta till er den massiva kritiken som finns mot RAS? Vad skall göra att ni skall backa från ert förslag, som så totalt har gjorts ned av de inblandade parterna? Jag undrar återigen varför ni mot all denna sakkunskap som har presenterats ändå skall driva igenom detta. Varför, Johnny
Fru talman! När jag läser kds motion hittar jag ett förslag till hur man skall lösa problemen på framtidens arbetsmarknad. Man skall införa ett speciell skattsedel för ungdomar. Vi förde stora diskussioner om detta under den förra mandatperioden. Enligt det exempel man hänvisade till i debatten om ungdomsskattsedlar skulle ungdomarna få 15 kr i timmen. Jag tror inte att en skattsedel för ungdomar löser de problem som vi i dag har på arbetsmarknaden, Dan Ericsson. Det skulle vara intressant att få reda på Dan Ericssons uppfattning. Han säger att man måste ha generell och bra sysselsättningspolitik och näringspolitik. Fördes det sådan politik under de tre år som Dan Det skedde under den tiden 45 000 konkurser i det här landet. Jag vet inte om det var en så där oerhört lyckad satsning för alla de företagare som fick begära sig själv i konkurs. Ni prövade ju den nyliberala politiken med skattesänkningar. Jag tror inte att den heller gav dessa företagare något, som efter en kort tid gick i konkurs. Det enda förslag jag kan uppfatta i kds motion är ungdomsskattsedeln. Ni pratar mycket om att man skall starta företag i den privata tjänstesektorn. Den debatten förde vi också under förra mandatperioden. Det är den s.k. Det nya ni har att tillföra när det gäller hur vi skall lösa problemen på arbetsmarknaden är att ni föreslår en ungdomsskattsedel och tycker att ungdomarna själva skall ut och förhandla till sig löner. Det rimmar därför illa när Dan Ericsson nu slår vakt om fackföreningarna och LO och säger att ni lyssnar till dem. Vad var det ni sade under förra mandatperioden när vi diskuterade ungdomsskattsedeln? Här skall inga fackpampar eller fackbossar komma in och styra, utan ungdomarna skall ha den lönesänkning de själva kan ordna på arbetsmarknaden! Det var förra gången ert svar på frågan hur man skulle lösa problemet med ungdomsarbetslösheten, Dan Ericsson.
Fru talman! Som vanligt med socialdemokratiska debattörer återvänder man till den tidigare regeringsperioden. Det är onödigt att återigen referera vad som är grunden till de problem som vi haft i början på 90-talet. Det var den politik som fördes under tidigare årtionden. Låt oss inte fly undan till den nu ingen, Johnny Ahlqvist, utan låt oss ta debatten om det förslag som i dag ligger på kammarens bord, nämligen förslaget om anställningsstöd. Johnny Ahlqvist försöker också att förlöjliga och misskreditera förslag. Han försöker beskriva förslag från kds som att de får en effekt som de definitivt inte får. Vad ni talar om, Johnny Ahlqvist, är en avdragsrätt för hemtjänster. Det är något som vi aldrig har varit för. Varför vill ni inte läsa de förslag som finns när det gäller ungdomsskattsedeln och hur den snabbt skulle få flera ungdomar i arbete? Det handlar definitivt inte om pigjobb eller någonting åt det hållet. Men det är ett lätt sätt att försöka förlöjliga och styra debatten så att man inte kan ta en debatt i sak. Sedan finns det faktiskt ett antal fler förslag i vår arbetsmarknadsmotion. Det finns 22 hemställanspunkter. Jag kan nämna några ytterligare saker. Förutom att vi måste ha en tillväxtorienterad politik som skapar ett bra företagsklimat måste vi ha en arbetsrätt som underlättar anställning i småföretag. Ni har börjat komma in på den tanken. Men om ni kan lägga fram ett sådant förslag så är vi överens, trots att ni tidigare har avskaffat den möjligheten. Vi talar om bättre kapitalförsörjning. Okej, där har ni också börjat komma fram med tankar om ett riskkapitalavdrag. Det har tidigare varit ett kds-förslag. Det som kds har presenterat kanske inte är så tokigt. Vi talar starkt för att de skattekilar som finns inom tjänstesektorn skall tas bort. Då kan det bli en stark framväxt av en ny arbetsmarknad. Vi talar om skatteväxling för att premiera miljövänlig teknik. Vi vill utveckla ungdomspraktiken med hjälp av lärlingssystem. Vi vill ha en kraftfull utbildningssatsning för kompetenshöjning för de grupper som endast har en förgymnasial utbildning. Jag tror att vi kan vara överens även på den punkten. Det är viktigt, inte minst för att möta dem som är litet äldre och som har svårigheter på arbetsmarknaden och som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Visst finns det en mängd förslag i kds-motionen. Problemet är, Johnny Ahlqvist, att när ni söker konfrontation minskar möjligheten till en gemensam syn på frågorna och en bra sammantagen politik för att sänka arbetslösheten.
Fru talman! Jag hoppas att detta blir mitt sista inlägg i dagens debatt. Jag uppfattade det så att Dan Ericsson hela tiden höll på att misskreditera förslag i talarstolen. Jag tror inte att vi skiljer oss åt i retoriska hänseenden. Vi har haft debatter tidigare i denna kammare. Jag tror inte på idén om en ungdomsskattesedel. Jag är öppen för diskussioner i utskottet när de andra motionerna skall behandlas. Det finns många punkter där kds och Socialdemokraterna har samma uppfattning. Det gäller både propositionen och motioner. Jag välkomnar ett samarbete över blockgränserna i arbetsmarknadsutskottet. Jag har konstaterat att sedan i höstas finns det ingen vilja hos de borgerliga partierna i arbetsmarknadsutskottet att försöka kompromissa. Jag försökte kompromissa även i fråga om RAS. Men det fanns inget gehör från någon av de borgerliga partierna. Jag fick höra att det var för nära efter valet. Men det skall bli intressant att se hur det blir under våren när frågorna skall behandlas. Elver Jonsson har bjudit upp till samarbete. Nu gör även Dan Ericsson det. Vi skall se hur verkligheten gestaltar sig. Sedan kan vi avläsa resultatet vid den sista debatten i juni månad.

Fru talman! Miljöpartiet har ju genom en överenskommelse med regeringen ordnat att det så småningom skall bli en allergisanering av bostäder och offentliga lokaler - framför allt av skolor och daghem. Att behovet är stort visas av det stora intresse från kommuner och privata företag som finns för att det nu 25-procentiga bidraget skall träda i kraft. Ett flertal kommuner, ca 90, har avsatt medel i budgeten för en allergisanering. Både från privata näringslivet och från kommunalt håll finns en önskan om ett ikraftträdande som ger startskottet för en allergisanering och en ekonomisk möjlighet att sätta i gång. Den ökande mängden allergibesvär uppstår på grund av inomhusmiljön i skolor och daghem. I närheten av där jag bor ligger Marks kommun. I gymnasieskolan där har elever fått akutbehandlas på sjukhus för astma. Ögonirritationer och huvudvärk rapporteras från en mängd håll i Sverige. I dag är var tredje människa i landet allergisk. Inom en snar framtid vet vi att vart annat barn som börjar skolan är allergiskt. De samhällsekonomiska konsekvenserna innebär att kostnaden för allergi bara i Sverige är beräknad till storleksordningen 6 miljarder kronor. I våra nordiska grannländer är förhållandet likartat. Kan vi med hjälp av en allergisanering lindra allergierna för en stor del av svenska folket, och dessutom minska de samhällsekonomiska konsekvenserna, har vi kommit en lång bit på väg. Fru talman! Byggarbetslösheten är hög, ca 35 %. En satsning på allergisanering kommer byggbranschen till del. Allergisaneringsprojektet på 2 miljarder kronor är tillsatt för att också snabbt minska byggarbetslösheten. Det är då inte bra att vissa arbetsgivare och fackföreningar inom byggbranschen riktar kritik mot RAS och inte ser att allergiinvesteringen ger jobb för byggbranschen och dess entreprenörer. Det är helt oförståeligt att den borgerliga opinionen tillsammans med Vänsterpartiet vill avslå att en allergisanering kommer till stånd. Allergisaneringsprojektet kommer att sätta fart på byggmarknaden och påskynda ett förväntat uppsving inom byggbranschen. Företag inom byggbranschen har hört av sig och väntar på starten, bl.a. för att sanera flytspackel. En expertgrupp kommer att tillsättas för att utforma hur en allergisanering skall utföras och för att se hur investeringarna bäst utnyttjas, både ur sysselsättningssynpunkt och med tanke på hälsoaspekter. Här tycker jag att Vänsterpartiets särskilda yttrande faller platt till marken. Allt detta kommer att ske i denna grupp. Många av de byggmaterial som har använts under de senaste årtiondena har visat sig hälsovådliga och orsakar allergibesvär. Byggmaterialen emitterar gaser ut i inandningsluften och kan orsaka huvudvärk och astma. Ämnen i vägg och golvmaterial ger kontakteksem. Härvidlag har det s.k. flytspacklet, som vi inte får benämna flytspackel mer, utgjort en stor hälsorisk. Flytspackel är gjort av slakteriavfall. Det visade sig vara ett bra ämne i fråga om att lägga golv. Det var lättarbetat, och det gav jämna och fina golv. Men ingående ämnen i flytspackel - det var gjort av bl.a. djurhudar - visade sig innehålla krom. Det gav allergiska förändringar för golvläggarna på knän och händer. Det största problemet ligger i att flytspacklet sätter i gång en biologisk process som bildar mögel och svamp. Flytspackel finns i de flesta offentliga lokaler som är byggda under 70 och 80-talen och i nästan samtliga daghem. Här finns ett stort behov att sanera. Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att farliga ämnen som innebär risker i handhavandet med fara för direkta skador och allergier försvinner. Här tycker jag att man kan använda sig av substitutionsprincipen för att byta ut mot mindre skadliga material. Fru talman! Kunskapen vad gäller allergisanering finns, men måste spridas genom information och utbildning. När ventilationen åtgärdas och andra material används, kan samtidigt en energieffektivisering genomföras genom vilken elförbrukningen kan halveras. Det är med hjälp av allergisanering som energieffektiviseringen blir som lönsammast. Detta borde ligga i linje med Centerpartiet och Vänsterpartiets önskemål. Att gå emot sådana åtgärder är inte förenligt med den politik man säger sig föra om ett hållbart samhälle. Fru talman! En allergisanering kommer att ge arbetstillfällen inom byggbranschen, beräknat till 20 000-25 000 nya arbetstillfällen. Det ställs många frågor angående den finansiering som ingår i den s.k. TUB:en. De två miljarderna för allergisaneringen ligger i kompletteringsbudgeten, och de belastar alltså inte årets budget. De kommer med i 1995/96 års budget från den 1 juli. Det är väl så som man alltid har handlat i kammaren, dvs. att kompletteringsbudgeten har antagits från den 1 juli. Jag skall inte rabbla upp alla 90 kommunerna. Men jag kan nämna några kommuner som har hört av sig och som säger att de har avsatt pengar till allergisanering i sina budgetar. Men det 25-procentiga bidraget skulle komma väl till pass så att de verkligen kan genomföra saneringarna. Kommunerna är bl.a. Västerås, Värnamo och Östra Göinge. Kommuner över hela landet ligger i startgroparna. Elver Jonsson säger att detta är en tung belastning för kommunerna. Jag vet inte om det riktigt stämmer, när man hör efter hur kommunerna i landet har det. Eftersom jag har litet tid kvar, tänkte jag svara på sådant jag inte har kunnat svara på tidigare. Kent Olsson säger att det inte blir några nya anställningar i byggbranschen med överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det blir det. Allergisaneringen ger ca 25 000 arbeten i byggbranschen. Det tycker jag verkligen är ett besked. Måleribranschen är naturligtvis också inkluderad, eftersom den hör till byggbranschen. När det gäller budgeteringen tycker jag att det är konstigt att Moderaterna har kunnat lägga in miljarder i sin egen budget som inte är finansierade. Kent Olsson undrar hur Miljöpartiet kan samarbeta när det gäller en allergisanering. Jag tycker att det är självklart att detta måste göras. Allergisaneringen gäller ett arbete för våra barn, för framtiden och för ett hållbart samhälle. Elving Andersson säger att Miljöpartiet har kommit in i värmen. Jag tycker att det känns skönt att komma in från vinterkylan och snålblåsten här i Stockholm och bli varm. Elving Andersson säger att allergisaneringen kommer att bli en tummetott. Det verkar inte så, när man hör vad kommunerna säger. Jag kan berätta att massor av privata företag har ringt till mig och sagt att de skall lägga in detta när de räknar på arbeten. En firma som har specialiserat sig på att ta bort flytspackel och säger sig ha all kunskap som finns frågar om bidraget kommer att införas. Många har hört av sig och väntar på detta. Det som Elving Andersson säger stämmer alltså inte. Elving Andersson säger också att landstingen och kommunerna kommer att få det svårt. Landstingen är inte i så stort behov av allergisanering - det har vi sett ute i landet. Detta gäller främst daghem och skolor. Elving Andersson borde inte, som centerpartist, tycka att allergisaneringen inte ger riktiga jobb. Det blir ju ett slags gröna jobb, och det är konstigt att Elving Andersson inte tycker att det är bra. Elver Jonsson pratar bl.a. om de långtidsarbetslösa och säger att man lägger en tung börda på kommunerna. När Göte Bernhardsson var i arbetsmarknadsutskottet höll han fast vid detta, att av dem som kommer att få nya jobb är 70 % långtidsarbetslösa, varav 50 % har varit arbetslösa över ett år. Hans Andersson säger att det inte var taktik från Vänsterpartiet att hoppa av i sista stund från reservationen med borgarna. Det måste väl vara taktik! Hans Andersson menar att vi vill både äta upp kakan och ha den kvar, och han talar om hästhandel. Jag tycker inte att detta är riktigt bra.

Fru talman! Barbro Johansson valde att ägna hela sitt anförande åt någonting som egentligen inte ligger på riksdagens bord för beslut i dag. I och med detta beslut gör riksdagen en beställning till regeringen om det s.k. allergisaneringspaketet, och regeringen skall återkomma senast i kompletteringspropositionen den 25 april. Vi får väl se hur förslaget ser ut rent konkret, och vi får anledning att diskutera det då. Huvudfrågan i dag är RAS, det riktade anställningsstödet, men det berörde Barbro Johansson över huvud taget inte. Men det är det förslaget som Miljöpartiet har ställt sig bakom och som man nu säger att man är beredd att rösta igenom. Jag vill ställa tre frågor till Barbro Johansson. För det första: Hur många nya jobb tror Barbro Johansson kommer att tillskapas genom förslaget om RAS? För det andra: Hur ser Miljöpartiets finansiering av RAS ut? För det tredje: I samband med uppgörelsen mellan Miljöpartiet och regeringen sattes en gräns vid 500 anställda för företag som skulle kunna utnyttja RAS. Varför sattes den gränsen? Jag vill också göra ett par kommentarer kring det som Barbro Johansson uppehöll sig vid, nämligen allergisaneringen. Hon menade att det är konstigt att jag och Centern inte tycker att det är bra. Hon kanske lyssnade dåligt, därför att jag betonade att allergisanering är en angelägen och viktig åtgärd. Jag ifrågasatte vilka effekter den konstruktion får som man nu gör. Jag har aldrig sagt att insatserna är dåliga - de är tvärtom mycket värdefulla. Men jag ifrågasätter starkt vilken omfattning de kommer att få. Barbro Johansson räknade upp en mängd kommuner som har sagt att de har sådana här saneringsprogram på gång. Det är i och för sig positivt, men det intressanta är inte bara hur många kommuner det är fråga om, utan hur mycket pengar det gäller. Om det statliga bidraget skall kunna utnyttjas fullt ut, handlar det om en medfinansiering i storleksordningen 6 miljarder kronor. Jag betvivlar mycket starkt att 6 miljarder kronor finns tillgängliga i kommunerna för att möta det här. Det står i utskottsbetänkandet att det handlar om offentliga lokaler.
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 8. Om jag läser innantill ser jag att bl.a. Elving Andersson vill avslå Miljöpartiets motion A20 om ett investeringsprogram. Vi behandlar alltså den frågan här. Det ingick faktiskt i överenskommelsen med Socialdemokraterna att vi skulle få igenom allergisaneringen. Hur många jobb ger det här avtalet? Det är 25 000 jobb, förutom de som RAS ger - jag kan tänka mig att det är 70 000. Men vi kan inte, som Johnny Ahlqvist sade tidigare, veta hur många jobb det ger. Hur tänker vi finansiera RAS? Finansdepartementet gav den 17 februari direktiv till finansutskottet för hur detta skall finansieras. Man sade att det låg i den s.k. TUB:en. I februari sade man alltså att 7 miljarder redan var finansierade och att resten skulle läggas in i kompletteringspropositionen, som kommer i april. Dessa miljarder till RAS kommer under april, mars och juni eventuellt att behöva tas som ett kortfristigt lån. Men sedan kommer de alltså in i kompletteringspropositionen, som gäller från den 1 juli. Så ligger det till. De 2 miljarderna kommer också i kompletteringspropositionen. skulle gälla företag med högst 500 anställda. Vi hade från början ett förslag om färre anställda, där vi ville ha högst 200. Men vi har nu träffat en överenskommelse, och enligt den gäller RAS företag med 500 anställda. Vi tyckte att det var bra att kunna träffa en överenskommelse. Vi är alltså mycket nöjda med allergisaneringspaketet.
Fru talman! Jag ställde frågan till Barbro Johansson hur många nya jobb hon trodde att RAS skulle ge. Jag lyssnade mycket noggrant på hennes anförande, och hon sade att hon bedömde att allergisaneringspaketet skulle ge ca 25 000 nya jobb. Men jag frågade hur många nya jobb hon trodde att RAS skulle ge. Om Barbro Johansson delar AMS-chefens bedömning, dvs. att det ger 5 000 nya jobb, tycker hon då att det är rimligt att satsa 5 miljarder kronor på det? När det gäller finansieringen var det intressanta uppgifter som Barbro Johansson kom med, dvs. att finansutskottet skulle ha fått besked. Såvitt jag har förstått, är det just de beskeden som man inte har fått. Från oppositionens sida i finansutskottet har man ett antal gånger efterlyst besked om hur finansieringen ser ut, utan att ha fått några besked. Det är de uppgifter som jag har. Barbro Johansson tyckte att 500 anställda var en lämplig gräns för att komma i åtnjutande av det här bidraget. Jag tolkar det så att den siffran i princip bara är tagen ur luften för att man skulle ha en gräns. Vad är det som säger att företag med mer än 500 anställda är mer exportinriktade? Det finns ju inget sådant samband. Många företag med relativt få anställda är mycket exportinriktade och gör därför goda vinster i dag, och många företag som har mer än 500 anställda är hemmamarknadsorienterade och har en knepigare situation. Som jag sade i mitt huvudanförande för ett par timmar sedan finns det väldigt konkreta exempel på detta. Miljöpartiets engagemang i den här saken - det var det som resulterade i gränsen på 500 jobb - kan alltså medföra att exportorienterade företag med 450 anställda får del av stödet medan hemmamarknadsorienterade företag med 550 anställda inte får det. Vad är det för rim och reson i det,
Fru talman! Vår rim och reson är att vi från början ville ha en begränsning för att exportföretag som går med övervinst inte skulle få ännu större vinster. Jag undrar om Elving Andersson vet någonting om vilka företag som har 450 respektive 550 anställda. Jag har inte kunnat få fram några sådan uppgifter. Jag vill därför att Elving Andersson svarar på hur man bär sig åt för att göra den bedömningen. Miljöpartiet har i varje fall inte så stora resurser att vi har kunnat ta reda på detta exakt. I min förra replik hann jag inte svara på frågan, vilka effekter allergisaneringen ger. Där har vi ett mycket stort nätverk på gång, och väldigt många kommuner är inbegripna i det nätverket; vi har kontakt med folk över hela landet som sysslar med detta, så där känner vi oss på väldigt säker mark. Där vet vi alltså vilka effekterna blir.
Fru talman! Jag begärde replik när Barbro Johansson sade att reservanterna ville avslå förslaget att en allergisanering skall komma till stånd. Det är ju inte riktigt på det sättet, Barbro Johansson. Vad vi gör är att vi avstyrker paketuppgörelsen. Vi vänder oss mot att man som förslaget nu ligger använder 5 miljarder. Det är inte effektivt använda pengar för att få fler i arbete. Sedan konstaterar jag också att Barbro Johansson inte angrep kds, och jag angrep ju inte heller Miljöpartiet i mitt inlägg. Egentligen tycker vi att det är vällovligt med en satsning på allergisanering och allergibekämpning, och vi har egna förslag på det området. Vad vi vänder oss emot är denna paketuppgörelse. Barbro Johansson sade att det kändes skönt att komma in i värmen. Det kan ju vara så att det är varmt nu, men det kan ju bli kyligare när man har gjort upp om kompromisser där utgångspunkterna har varit felaktiga. Tro mig - det kan komma surt efter!
Fru talman! Jag uppskattar att Dan Ericsson inte angrep oss så mycket, och jag angrep ju inte heller kds. Jag har uppfattat att man i reservationen avstyrker vad som sägs om motion A20 - som är Miljöpartiets motion om bl.a. en allergisanering - i moment 1 och 3 i utskottets hemställan. Men jag tror säkert att kds tycker att det är bra med allergisanering. Jag hoppas att vi skall kunna samarbeta, så att en allergisanering faktiskt kommer till stånd. Jag tror att fruktansvärt många människor ute i landet blir oerhört besvikna om en allergisanering inte kommer till stånd. När det gäller det jag sade om värmen syftade jag på Stockholmsvädret. Jag är från Göteborg - det hörs väl när jag pratar? Här tycker jag att det är litet snålblåst.

Jag tycker att det är trevligt med debattglädje i kammaren, men jag ber ledamöterna ta en viss hänsyn till dem som har fått ordet.
Fru talman! Jag känner att Hans Andersson är väldigt besviken. Både i utskottet och i tidigare diskussioner här i kammaren har vi faktiskt blivit ganska hårt ansatta för att vi har gjort den här överenskommelsen. Jag har känt att det har gällt allergisaneringen också. Men det vore ju väldigt skönt om Hans Andersson röstade ja till det här förslaget då och inte röstar för ett avslag. Om det är Vänsterpartiets ståndpunkt är det i så fall resultatet av den vändning som Vänsterpartiet gjorde på det sista utskottsmötet. Jag har redan försökt att förklara för Elving Andersson hur jag ser på finansieringen. Jag har uttalandet från finansutskottet här. Det står här att det skall komma i kompletteringspropositionen, och det ligger faktiskt också i överenskommelsen att det är så. Mer kan jag inte förklara.

Fru talman! Det var ord och inga visor från Hans Jag vidhåller att förslaget om allergisanering ingår i överenskommelsen - jag kan inte förstå att man kan särskilja det från den. Då måste man ju bifalla den ena delen men inte den andra. Det hoppas jag att Vänsterpartiet gör nu då!
Fru talman! Långt om länge kom Barbro Johansson in på ämnet. Jag trodde ett tag att diskussionen gällde allergisanering, eftersom fyra, fem eller sex minuter av hennes anförande handlade om allergisanering. Jag skall nu inte förlänga debatten utan bara göra en kommentar. Det här kommer inte att ge så många jobb. Jag citerade nyss vad målarfacket sade. Man sade att det här inte leder till några jobb. Det hjälper inte vad Barbro Johansson säger, eftersom de som hon hänvisar till konstaterar att det inte ger några jobb. Jag nöjer mig med detta i det här replikskiftet och låter debatten vara slut för min del.
Fru talman! Kent Olsson säger detsamma som han sade den senaste gången vi diskuterade den här frågan, nämligen att han trodde att jag bara pratade om allergisanering. Självfallet gör jag det från Miljöpartiets sida. Som jag sade även den gången är vi nöjda med den här uppgörelsen bara därför att en allergisanering kommer till stånd. Jag hoppas att riksdagen känner att vi skall genomföra en allergisanering och att två miljarder skall användas till detta förhoppningsvis i samband med RAS-åtgärder.

Fru talman! Jag har suttit och lyssnat på debatten, och den är förödande fantastisk. En tillfällig besökare i denna kammare, som inte visste bättre, skulle tro att Sverige har mycket starka offentliga finanser och inga problem med skulder för statens räkning. Så är ju inte fallet. Företrädare för Socialdemokraterna i skön förening med företrädare för Miljöpartiet har i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8 föreslagit åtgärder som ökar statens upplåning med ungefär 7 miljarder kronor - 5 miljarder för RAS och 2 miljarder i något kommande investeringsprogram. Som alla kammarens ledamöter borde veta är de offentliga finanserna inte starka. Vi lånar ungefär 200 miljarder kronor det här budgetåret. Enligt förslaget i detta betänkande skall majoriteten - i detta fall bestående av socialdemokrater och miljöpartister - öka denna upplåning, inte bara nästa år utan faktiskt t.o.m. även under innevarande budgetår. Jag har lyssnat ganska noga på alla inlägg i debatten här. Majoritetens talesmän har försökt att försvara de olika åtgärderna med den ena mer krystade förklaringen än den andra. Ingenting väsentligt har sagts om finansieringen. Jag förstår att det inte finns någon sådan finansiering. Barbro Johansson sade att det i finansutskottet har redovisats något om finansieringen. Så är icke fallet. Det är tyvärr inte korrekt. Enligt riksdagens arbetsordning skall frågor om statens upplåning beredas och behandlas av finansutskottet. Vi håller på med detta nu. Vi är inte klara med budgetpropositionen. Vi skall justera vårt betänkande om statens upplåning, budgetreglering och diverse andra ting i morgon. Kammaren skall fatta beslut om detta den 8 mars, dvs. om nästan exakt två veckor. Det går faktiskt inte att fatta beslut om detta förslag och detta betänkande innan det finns någon klarhet i hur budgetregleringen ser ut. Fru talman! När budgetpropositionen med dess olika förslag presenterades höll finansministern ett ganska engagerat tal på temat Låna mindre. Nu är budskapet från majoriteten i arbetsmarknadsutskottet uppenbarligen det motsatta, nämligen Låna mera. När man då försöker förena dessa båda budskap, vilket är vad finansutskottet har att göra, tycks det dess värre vara så att ingen vet riktigt om dessa pengar finns, ingen vet hur principerna för budgetregleringen som är föreslagna i regeringens finansplan stämmer med de regler m.m. som RAS-förslaget inkluderar. Ingen vet heller om RAS-förslaget är medräknat i budgetens riktlinjer eller inte. Jag menar att fram till dess att klarhet kan nås om hur något slags finansiering för RAS stämmer eller inte stämmer med riktlinjerna för budgetreglering kan man faktiskt inte fatta beslut om RAS. Fru talman! Jag yrkar därför å de fyra borgerliga partiernas vägnar återremiss av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8.

Fru talman! Jag tror inte att Anne Wibble behöver tala om för den här församlingen att det inte finns några starka statsfinanser i Sverige. Under sin tid som finansminister försämrade Anne Wibble naturligtvis Sveriges finanser. De flesta i det här parlamentet vet nog om att det var så. Så till frågan om återremiss. Under utskottsbehandlingen har man från de fyra partierna själva sagt att man inte skall ägna sig åt något taktiskt tricksande i den här frågan - antingen blir det ett ja eller ett nej i kammaren. Det har vi varit överens om i utskottet. Jag tycker därför att det är märkligt att Anne Wibble inte kan acceptera ett utslag av demokratiska val i Sverige. Man kan få en majoritet i det här parlamentet bestående av miljöpartister och socialdemokrater. Detta är ännu märkligare efter Elver Jonssons inlägg i debatten. Han sade att man kan bjuda in till förhandling i utskottet beträffande kommande propositioner och att vi nu skall försöka samarbeta. När man gör så bjuder man med armbågen, Elver Jonsson. För att åstadkomma en återremiss behövs bara en enkel majoritet. Fru Wibble är mycket bra på att samla enkla majoriteter för att få igenom sina förslag.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att beslut kan gå en emot, Johnny Ahlqvist. Under hela hösten fattades det ytterst många mycket egenartade beslut som tyvärr alla medverkar till att försvåra sysselsättningens expansion. Det är emellertid inte det debatten handlar om nu. Nu handlar det faktiskt om huruvida förslagen i regeringens egen finansplan överensstämmer med någon sorts finansiering av det nu aktuella förslaget eller inte. Det förefaller inte vara någon som vet hur det är med den saken. Det måste man veta när man skall fatta beslut om förslaget! Riksdagen bereder nu förslag om budgetreglering och upplåningsvolymer m.m. Denna fråga bereds i finansutskottet. Fram till dess att den frågan är avgjord är det enligt min mening inte möjligt att besluta om den typ av förslag som finns i dagens betänkande från arbetsmarknadsutskottet. Det är skälet till yrkandet om återremiss.
Fru talman! Det hade varit lämpligt om den som begär återremiss i ett ärende kan tala om för oss i arbetsmarknadsutskottet vad vi skall bereda ytterligare. Anne Wibble yrkar återremiss till arbetsmarknadsutskottet. Jag tycker då att det är ganska rimligt att Anne Wibble talar om vad vi skall göra med ärendet i morgon i utskottet. Eller skall det bara finnas där? När det gäller upplåningen vill jag påminna om att Anne Wibble var finansminister när propositionen om det generella anställningsstödet skickades till riksdagen. Det fanns ingen finansiering av det generella anställningsstödet. Det är mycket märkligt att man nu använder sig av instrumentet att yrka återremiss. Vi socialdemokrater bedrev inte politik i opposition på det sättet.
Fru talman! Läget i fråga om GAS var ett helt annat. Det var en annan tidpunkt, ett annat konjunkturläge, andra belopp och över huvud taget andra regler. Om Johnny Ahlqvist nu tycker att det var ett så dåligt sätt är det ännu mer förvånande att han själv säger att man nu gör likadant. Om det var något som man inte gillade så bör man kanske inte upprepa det. Det var ett ovanligt dåligt argument. Min uppmaning till arbetsmarknadsutskottet är faktiskt att invänta beredning och behandling i finansutskottet av riktlinjer för budgetreglering. Vi skall justera det i morgon. Det kommer upp till beslut i kammaren den 8 mars.

Fru talman! Det här är något pinsamt. Man blir besviken när Anne Wibble går upp i talarstolen och talar om återremiss av ett ärende som har behandlats under en ganska lång tid. Är det här den nya oppositionspolitiken från Folkpartiet och den borgerliga oppositionen? Nu handlar det tydligen om att till varje pris sabotera. Det är en destruktiv och förgrämd borgerlighet. Jag tror inte ett dugg på att återremissen är föranledd av att man är orolig för Sveriges finanser. Det handlar om att sabotera regeringens politik och den här uppgörelsen. Det är pinsamt. Jag tror att svenska folkets dom kommer att bli hård.

Fru talman! I lagutskottets betänkande nr 15 behandlar utskottet regeringens proposition till ny fastighetsmäklarlag och fyra motioner som har väckts med anledning av propositionen. Vissa delar av propositionens förslag har vållat debatt, inte minst bland mäklarna själva. Lagutskottet har därför behandlat ärendet utförligt och vid flera sammanträden, vid vilka bl.a. också företrädare för de berörda organisationerna har framfört sina ståndpunkter. Det kan emellertid nu konstateras att en fråga som inte har varit föremål för några invändningar eller någon annan uppmärksamhet under utskottsbehandlingen, men som i förra veckan berördes i en artikel i DN, har fått en olycklig formulering. Det gäller en bestämmelse i den föreslagna lagens 14 §. Bestämmelsens utformning i denna del tillkom efter förslag av Lagrådet. Det är effekterna av den förändrade lydelsen som nu har kritiserats. Jag skall inte här gå närmare in på vilka de praktiska konsekvenserna är. Även om det inte är fullt så dramatiskt som det har gjorts gällande är bestämmelsens nuvarande utformning helt klart inte acceptabel. Bestämmelsens utformning bör därför övervägas närmare. Efter samråd med övriga partiföreträdare i utskottet har det framkommit att det finns behov av ytterligare beredning i lagutskottet av förslaget i den här delen. Med hänvisning till detta behov av ytterligare beredning är vi likaså överens om att debatten om ärendet i dess helhet bör anstå till dess att denna ytterligare beredning har verkställts, inte minst med tanke på kammarens alltid ansträngda arbetsschema. Därför, fru talman, ber jag att få yrka bifall till förslaget om återförvisning till lagutskottet av betänkandet nr 15 för ytterligare beredning.

Fru talman! Den här frågan handlar om Europainformation. I Danmark har man anslagit en ganska stor summa pengar till ideella organisationer, studieförbund m.m. för att få i gång en bred debatt inför den stora regeringskonferensen som börjar 1996 i EU. Konferensen börjar alltså nästa år, men i själva verket hastar detta ärende. Redan nu har man kommit långt med förberedelserna såväl i EU-parlamentet som i EU:s övriga institutioner och från franska ordförandeskapets sida. Om Sverige över huvud taget skall hinna med en ordentlig offentlig diskussion innan positionerna är helt låsta måste resurser satsas redan i vår. Ett flertal för Sverige avgörande frågor kommer att behandlas på den här regeringskonferensen. Om de s.k. federalisternas krav går igenom kommer Sverige definitivt och slutgiltigt att inordnas som en delstat i den nya supermakten. Vi har då varken kontroll över försvaret eller valutan. Om parlamentet skall få den utökade makt som man hoppas på kräver det i sig nya grundlagsändringar i Sverige. Även regeringen i Sverige inser att det är bråttom med den här frågan. Men det ser tyvärr ut som om man är beredd att göra samma misstag nu som den borgerliga regeringen gjorde inför folkomröstningen i höstas. Regeringen skall själv, genom Sekretariatet för Europainformation, ta hand om informationsinsatserna. Jag menar att regeringens trovärdighet är så låg efter vad som hände inför folkomröstningen i höstas att det här är samma sak som att kasta pengarna i sjön. I stället bör en betydande pott anslås till studieförbund, partier och folkrörelser på samma sätt som har skett i Danmark. De som menar allvar med talet om att det är viktigt att vi får i gång en brett förankrad demokratisk debatt om EU och EU:s framtid har chansen att göra något nu. Sedan är det litet för sent. Det går inte att undgå att misstänka att regeringen inte riktigt vill ha en bred debatt om EU:s framtid före valet i Europaparlamentet i höst. Därför vill man själv kontrollera pengarna och informationen. Jag yrkar bifall till Miljöpartiets motion om en tilläggsbudget om 35 miljoner kronor för informationsinsatser och till den reservation som jag har fogat till konstitutionsutskottets betänkande.

Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att det nu skall föras en ordentlig, offentlig diskussion. Men det är klart att det nu kommer att ske i mer normala banor inom de politiska partierna i den offentliga debatten. Vad det här handlar om är att regeringen föreslår ytterligare 5 miljoner under våren 1995 för att finansiera Sekretariatet för Europainformation. Dessutom återkommer frågan om EU-information till konstitutionsutskottet och kammaren under våren. Dels har regeringen tillsatt en utredning som skall titta på dessa frågor. Dels kommer vi att ta ställning till förslag från förvaltningsstyrelsen om att inrätta ett sekretariat för Europainformation här i riksdagen. Det är bakgrunden till att majoriteten i utskottet har yrkat avslag på Miljöpartiets motion där man föreslår 35 miljoner kronor för EU-information utan att man har gjort någon som helst beredning eller kommit med någon riktlinje för hur verksamheten skall gå till. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Sven Bergström har ställt följande frågor till mig: När kan spaden sättas i jorden för detta stora och viktiga infrastrukturprojekt med parallell utbyggnad av E 4 och Ostkustbanan? metersväg med de lägre kostnader som detta innebär, är då statsrådet beredd att medverka till att E 4 får byggas om på hela sträckan upp till Hudiksvall i ett sammanhang? E 4:an på den aktuella delen är enligt den nationella väghållningsplanen 13 m med möjlighet att avvika från målstandarden där betydande effektivitetsvinster kan uppnås. I budgetpropositionen konstaterar regeringen att medelstilldelningen till anslaget Byggande av vägar kommer att minska som en följd av besparingskraven i statsbudgeten. Genomförandet av den nationella väghållningsplanen kommer därmed att försenas. Vägverket kan därför inte ta ställning till när byggstart skall ske för de projekt som finns upptagna i den nationella väghållningsplanen. Genomförandet skall dock ske i enlighet med den prioritering som riksdagen beslutat och som också finns fastställd i verkets investeringsplaner, såvida inte den nyligen tillsatta trafikkommitténs kommande förslag leder till ändringar vid revideringen av gällande planer. budgetpropositionen konstaterar regeringen att riksdagens tidigare beslut om investeringar i infrastrukturen samt de långsiktiga investeringsplaner som fastställts under 1994 skall vara utgångspunkten för medelstilldelningen. På grund av det statsfinansiella läget tvingas nu regeringen till stora besparingar i utgifterna. För Banverkets del innebär det att utbyggnadstakten för Ostkustbanan kan komma att påverkas. En annan omständighet som påverkar byggstarterna är de beslut som regeringen skall fatta i enskilda ärenden som berör dessa båda projekt. För närvarande bereds överklaganden av arbetsplan för E 4 sträckan Svalarna-Enånger där bl.a. synpunkter lämnats på standard och sträckning. I ärendet har nyligen inkommit kompletteringar avseende de samhällsekonomiska effekterna av olika vägstandard. Efter erforderlig beredning samt ställningstagande från riksdagen i standardfrågan, vilket jag återkommer till, kan regeringen ta ställning till vägarbetsplanen. Regeringen har tidigare fastställt arbetsplan för E 4 Söderhamn-Enånger. För den södra tredjedelen av sträckan skall Banverket komma in med handlingar för ny sträckning för anpassning till E 4:ns sträckning över Norraladalen. För den norra delen av sträckan inväntas för närvarande kompletterande yttranden och därefter kan ytterligare kommunikation bli nödvändig. Innan beslut om expropriation kan fattas, måste klarläggas om en eventuell förändring av vägens standard påverkar järnvägens sträckning.

E 4, E 6, E 20 och E 22 och att den för dessa delar bör vara 13 m med rätt att avvika där det är uppenbart att en avvikelse skulle innebära betydande samhällsekonomiska effektivitetsvinster, dvs. att målstandarden på sikt i huvudsak skall vara 13 m. Detta med anledning av besparingskraven men även beroende på att regeringen ser en risk i att utbyggnaden av ett fåtal projekt till mycket hög standard allvarligt och under en lång tidsperiod kan komma att försvåra möjligheterna att genomföra andra angelägna åtgärder på de aktuella vägsträckorna. I den nationella väghållningsplanen redovisas de medel som avsatts för utbyggnad av E 4 mellan Gävle och Sundsvall. Vägverket har redovisat att verket har för avsikt att under planperioden påbörja avsnitten Söderhamn-Enånger och Njurunda-Sundsvall. Det är inte regeringens uppgift att avgöra vilka etapper som skall byggas ut och i vilken ordning det skall ske. Dessa frågor samt eventuella omprioriteringar inom de i den nationella väghållningsplanen fastlagda stråken faller inom Vägverkets ansvarsområde.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. Projektet med samordnad utbyggnad av ny E 4 och Ostkustbana för snabbtåg på sträckan norr om Söderhamn är av mycket stor betydelse för samhälle och näringsliv i södra Norrland. För att ge litet perspektiv på frågan vill jag gärna kortfattat redovisa historien bakom min fråga. Det tragiska med det här projektet är nämligen att det har dragit ut så länge på tiden, och inte heller i dag kan vi tyvärr få något besked av kommunikationsministern om när igångsättning kan ske. Historierna om alla olika förseningar som drabbat detta projekt håller tyvärr på att bli en tragikomisk visa i södra Norrland. Människorna i bygden här uppe kan berätta om hur planerare från dåvarande Vägförvaltningen redan för mer än 25 år sedan var ute med plankartor och stakkäppar för byggande av en ny riksväg, som det hette på den tiden. Kommunalpolitiker som var med redan på 60 och 70-talet kan knappt hålla reda på hur många kommunikationsministrar man uppvaktat genom åren för att få fart på detta ärende. Jag vet att också Ines Uusmann nyligen har uppvaktats av folk från Tiden har gått, men den gamla vägen har bestått. För åtta år sedan, 1987, togs ett samlat initiativ från länsstyrelserna, landstingen och kommunerna från Gävle i söder till Härnösand i norr, då man bildade den s.k. SSS-gruppen. Och SSS betyder i det sammanhanget "Snabbtåg Stockholm-Sundsvall", med målsättningen att få ner tiden för en resa mellan Bara på den här aktuella sträckan Enånger-Söderhamn skulle restiden på tåg komma att bli ca 12 minuter kortare med snabbtågsmöjligheten. Målsättningen för SSS-gruppen var också att få till stånd en samordnad utbyggnad av E 4 och Ostkustbanan och därmed kunna åstadkomma de betydande samordningsvinster som man har räknat fram. En särskild utredningsman tillsattes av den dåvarande infrastrukturdelegationen för att utarbeta ett förslag till finansiering. Detta uppdrag redovisades i december 1992 i form av ett avtal mellan staten, Banverket, Vägverket och SSS-gruppen, dvs. berörda kommuner, landsting och länsstyrelser. SSS-gruppen gör här också ett avsevärt ekonomiskt åtagande genom att förbinda sig att bidra med 116 miljoner kronor till investeringarna men också att göra betydande förbättringar i angränsande lokal infrastruktur. För hela samhället är en av de stora poängerna med utbyggnadsplanerna på den här sträckan att en samordnad byggnation av ny E 4 och Ostkustbana för snabbtåg i en gemensam korridor skulle innebära kostnadsvinster på ca 100 miljoner kronor. Jag noterar att också kommunikationsministern tar fasta på och understryker det i sitt svar. Projektet skulle också innebära att mycket värdefulla arbetstillfällen tillskapades i ett landskap som tillhör dem som drabbas hårdast av den höga arbetslösheten. I Söderhamns och Hudiksvalls kommuner går för närvarande mellan 6 000 och 7 000 människor arbetslösa. Bland byggnads och anläggningsarbetarna är arbetslösheten så hög som över 40 %. Därför är det särdeles olyckligt att regeringen nu aviserar att projektet blir ytterligare fördröjt genom att investeringarna i infrastruktursatsningar minskar, vilket uppenbarligen hotar att drabba det här mycket välmotiverade projektet. Om en senareläggning nu sker, riskerar man dels att projektet hamnar fel i konjunkturcykeln, dvs. att man kanske skall till att bygga mitt i en högkonjunktur, då det finns andra bra projekt, dels att de stora ekonomiska vinster som skulle kunna göras genom ett parallellt genomförande av E 4 och Ostkustbanan går förlorade och man därmed totalt sett får ett dyrare projekt för samhället. Låt mig kommentera några av punkterna i svaret mera precist. På första sidan i svaret säger kommunikationsministern: "Genomförandet skall dock ske i enlighet med den prioritering som riksdagen beslutat och som också finns fastställd i verkets investeringsplaner, såvida inte den nyligen tillsatta Trafikkommitténs kommande förslag leder till ändringar vid revideringen av gällande planer." Vad betyder detta? Jag hoppas att det inte betyder ytterligare frågetecken när det gäller hur snabbt det kan komma till stånd. På nästa sida talas det om "att utbyggnadstakten för Ostkustbanan kan komma att påverkas". Då funderar jag hur det ligger till. I ett meddelande från Banverket i februari 1995 säger man: Vi beräknar att slutföra projekteringen under 1995 och strävar efter att byggstarten kan ske före årets slut. Jag hoppas att det gäller och att det innebär att man kan få i gång vägprojekt. Längre ned på sidan 2 säger kommunikationsministern: "Jag kan därför inte i dag svara på när byggstart kan ske -." Men ge ändå en liten vink! Kan det ske under året? Det skulle vara skönt att få det beskedet. Det är viktigt för människor att projektet kommer till stånd, med en bra och hög standard. Det är viktigare än att det till varje pris blir en motorväg. Sanningen är ju att trafikmängderna på de här vägsträckorna egentligen inte alls motiverar motorväg, men det har ändå kommit in i bilden och försenat projektet. Nu vill vi ha en bra väg med hög och säker standard så fort som möjligt. Jag hoppas att kommunikationsministern i nästa inlägg kan bekräfta att det är på gång.
Fru talman! Jag tänkte ta tillfället i akt att prata litet om den stora betydelse som en utbyggnad av Ostkustbanan och E 4 får för utvecklingen, inte bara i den region där själva utbyggnaden sker utan också i hela södra Norrland. Jag kan ta mitt hemlän Västernorrland som exempel på de näringspolitiska och miljöpolitiska vinster som ligger i att det blir en utbyggnad av dessa projekt. Västernorrland är det enda län i landet där det stadigt under ett antal år har skett en minskning av befolkningen. Trots det finns en ordentlig framtidstro och en vilja till utveckling. Det beror på att vi i länet och i regionen har väldigt mycket av landets exportintensiva industri koncentrerad, dvs. mycket av den tunga industri som utgör ryggraden i Sveriges ekonomi. Om man skall kunna utveckla den tunga industrin krävs det bra kommunikationer, för att få in råvarorna till industrierna och för att få ut de färdiga produkterna. Men mer och mer för varje år krävs det bra personkommunikationer. Den här traditionellt tunga industrin blir mer och mer teknologiskt förfinad och kräver mer och mer av utbyte av tjänster av experter osv., som kan resa mellan industriorterna. Då är det nödvändigt att ha väl fungerande kommunikationer, både för varorna och för människorna. Sundsvall in som ett nödvändigt inslag. Det är nödvändigt för näringslivet. Även om flyget fungerar bra som kommunikationsmedel på långa sträckor, är snabbtåget mycket konkurrenskraftigt på sträckor på ca 40 mil. Det ger möjlighet att utnyttja restiden till arbete och annat, och det skulle vara ett mycket bra inslag. Dessutom har det stora positiva miljömässiga effekter om man kan minska antalet flygresenärer och föra över dem till järnväg. Likaså är det nödvändigt med en förbättring av E 4. Även om vi nu satsar på att få över så många människor och så mycket gods som möjligt till miljövänliga kommunikationer, som järnvägen, vet vi att det ändå är mycket av transportarbetet som i slutändan måste ske på landsväg. Då är det nödvändigt att man också har en väl fungerande landsvägstrafik. Dessutom ingår i satsningen på E 4 ett delprojekt med E 4 Syd i Sundsvall, som dels skulle lösa de väldigt besvärliga trafikproblemen i Sundsvalls centrum, dels framför allt skulle innebära en mycket kraftigt förbättrad miljö i centrala Sundsvall, genom att den tunga trafiken och genomfartstrafiken kunde föras ut ur stadens centrum. Det finns alltså både tunga näringspolitiska skäl och tunga miljöskäl för satsningen. När det nu finns så goda skäl, såväl för Ostkustbanan och snabbtåget som för en utbyggnad av E 4 längs Norrlandskusten, känns det mycket angeläget att vi så snabbt som möjligt kan få till stånd dessa utbyggnader. Det är nödvändigt för att vi skall ha möjlighet att utveckla det näringsliv som är ryggraden i Sveriges ekonomi och ta till vara de stora möjligheter som finns att utveckla den stora exportindustrin. Därför är det min förhoppning att det så snabbt som möjligt skall bli byggstart för de båda projekten och att samordningsmöjligheterna kan utnyttjas till en samtidig byggstart.
Fru talman! Jag delar både Sven Bergströms och Hans Stenbergs uppfattning att det här är ett mycket viktigt projekt. Jag kan också beklaga att det har dragit ut på tiden. Jag har fått både sorglustiga och mer eller mindre humoristiska beskrivningar av hur ärendet har behandlats under årtiondena. Det är självklart att jag vill göra vad jag kan för att påskynda en byggstart. Men det finns ett antal men, och jag skall redogöra för några av dem. Vad vi skall slå fast först, är att det är viktigt med ett parallellt genomförande. Det handlar om att hålla nere kostnaderna. Men det handlar också om det som blir allt viktigare, när vi bygger ut den här typen av stora anläggningar, vägar, järnvägar, broar osv., nämligen att det skall bli så litet intrång som möjligt i den naturliga miljön. Det går ju inte att bygga stora motorvägar, 13-metersvägar och järnvägar utan att det blir intrång, och då gäller det att minimera detta. Det är ytterligare ett skäl till att det är viktigt att genomförandet sker i en omgång. Sven Bergström frågade mig vad det betyder för detta projekt att Trafikkommittén skulle komma att omprioritera. Jag kan på rak arm säga att det inte betyder något. Just det här projektet ligger så nära i tiden - vi skall förhoppningsvis inom åtminstone ett år kunna se en starttidpunkt. Därför kommer ett förslag från Trafikkommittén inte att ha någon betydelse för den här typen av projekt, som redan ligger i en s.k. pipeline, som de som pratar utrikiska säger. Skall det vara en 13-metersväg eller skall det vara en motorväg? Ja, det har det förts en mycket lidelsefull diskussion om. Jag är benägen att hålla med Sven Bergström också på denna punkt. Orsaken till att regeringen har skrivit om detta i budgetpropositionen är att trafiken faktiskt inte ens med ganska välvilliga prognoser kommer upp i flera bilar än rejält under 10 000 - omkring 8 000 - även så långt vi kan se fram på 2000-talet. Av det skälet är det kanske bättre att använda pengarna till att bygga ut en längre sträcka än till att bygga en kortare sträcka med väldigt hög standard. Jag tycker att målstandarddiskussionen är viktig. Riksdagen kommer ju att få anledning att diskutera detta och fatta beslut om de förslag som regeringen lägger fram. Detta innebär naturligtvis också en komplikation. Vägverket har ju i sin projektering utgått från motorväg. En 13-metersväg måste se något annorlunda ut för att den skall vara trafiksäker. Det innebär att man måste göra vissa omprojekteringar, och det kan dra ut litet på tiden. Jag vill inte säga hur lång tid det kan behöva ta; när man läser vissa uppgifter kan man få intrycket att Vägverket tar till rejält, men några månader kan det kanske ta att få fram nya ritningar. En annan sak som hänger ihop med tiden är våra erfarenheter, särskilt från de senaste åren, att det inte finns något sådant här projekt som går igenom utan överklaganden. Det betyder i sin tur att arbetsplaner, expropriationsansökningar och sådana saker förmodligen kommer att gås igenom ett antal omgångar. Vi gör från Kommunikationsdepartementets sida vad vi kan för att snabba upp den här processen, men det kan alltså ändå bli förseningar på grund av överklaganden. Detta är orsaken till att jag här inte kan lova att vi kommer i gång före september eller november eller liknande. Jag vill inte ta risken att ge upphov till en ny tidsdebatt, men jag vill ändå säga att vi från Kommunikationsdepartementet är lika angelägna som Sven Bergström och Hans Stenberg om att det här skall lösa sig så fort som möjligt.
Fru talman! En hel del av det Ines Uusmann säger låter bra. Vi kan väl då hjälpas åt att pressa på för att det här skall bli klart. Banverket har ju givit besked om att man sätter i gång och projekterar för fullt och räknar med att slutföra projekteringen snart och att byggstart skall ske före årets slut. Det inkluderar enligt vad jag förstår en samordning med vägprojektet. Kan Banverket klara detta borde rimligen också Vägverket klara att sätta spaden i jorden före årets slut. Det tror jag skulle välkomnas av många människor som har väntat i många år på det. Ines Uusmanns svar andas en positiv syn också på det som min andra fråga gäller. Om man bestämmer sig för att inte bygga motorväg tjänar man i runda tal 8 km väg. Då kan man rimligen bygga färdigt en bit längre norrut och få bort ytterligare en flaskhals - mellan Enånger och Iggesund och mellan Iggesund och Hudiksvall.

Jag tycker att det också borde vara ett stort samhällsintresse, och jag tror att det skulle välkomnas av många. Jag hoppas att man kan tolka kommunikationsministerns svar så, att utbyggnad kan ske under 1995, precis som Banverket har projekterat. Jag utgår från att kommunikationsministern gör allt som går för att trycka på för att få projektet i gång.
Fru talman! Om det skall vara en 13-metersväg eller om vägen skall ha motorvägsstandard är en väldigt svår fråga. Vägverket har naturligtvis förordat motorvägsstandard av trafiksäkerhetsskäl, medan den bistra ekonomiska verkligheten gör det svårt att ha råd att bygga den sträcka väg man skulle behöva om man använde sig av motorvägsstandard. Ett av bekymren är att om man går över från motorväg, som man har planerat för, till 13-metersväg så måste man ändra sträckningen. Min högst personliga uppfattning är att man borde pröva om man ändå inte kunde våga sig på att lägga en 13 metersväg i den sträckning som motorvägen var planerad för. Jag är fullt medveten om att man får en något sämre trafiksäkerhet på en sådan vägsträckning, men i gengäld vinner man oerhört mycket om man i framtiden skulle vilja gå upp till motorvägsstandard. Om man väljer att nu bygga 13-metersväg i den sträckningen är det i princip bortkastat om man senare vill gradera upp vägen till motorvägsstandard. Jag medger att det här är en fråga som man behöver fundera ordentligt över från trafiksäkerhetssynpunkt, men det ligger så stora vinster i att lägga en 13-metersväg i motorvägssträckningen att jag tycker att frågan skall prövas ordentligt. I övrigt tycker jag att det är oerhört viktigt att vi kommer i gång snabbt nu, framför allt med tanke på järnvägsutbyggnaden, som jag upplever som den mest angelägna delen av det här, även om vägen också är viktig.
Fru talman! Om Banverket kan bli klar med sin projektering så borde väl Vägverket också kunna klara det, även om man skall göra vissa omprojekteringar, säger Hans Stenberg. Ja, det kan man ju tycka. Det är klart att det hela är något komplicerat - jag vill nämna det utan att gå in på tekniska detaljer. Så fort Banverket gör en enda liten omprojektering så ändrar det kurvradier, och tåg har inte lika lätt att svänga i små radier som bilar har, särskilt inte de snabba tåg som också skall gå här. Sedan blir det också fråga om litet olika planer beroende på vilken standard man skall ha på vägen. Men med den kompetens som man har på Vägverket tror jag säkert att man skall kunna samordna det här i tiden. När det gäller frågan om man kan använda de pengar som man så att säga skulle spara till att fortsätta med sträckan Enånger-Iggesund vill jag säga att det inte är min sak att ge ett löfte om det. Men jag kan väl ändå säga att det är just den typen av överväganden som har legat till grund för regeringens diskussioner om förändringar av målstandarden på de här vägarna, som vi har föreslagit i budgetpropositionen. Det som står i budgetpropositionen skall tolkas så, att det är bättre att man får en vettig standard på en stor del av vägen under en lång sträcka än att man får en väldigt bra standard på en liten sträcka och dålig standard på en stor del av vägen. Avslutningsvis vill jag säga till Hans Stenberg att 13-metersväg eller motorväg på samma sträckning är en komplicerad fråga. Jag tror inte att man kan säga att det skall vara på det ena eller andra sättet. Vi har ju erfarenheter från några vägsträckor i Sverige där det inte har fungerat särskilt bra för trafiksäkerheten när man har gjort på det här viset. Å andra sidan har det då också varit fråga om ett helt annat trafiktal - det har rört sig om betydligt fler bilar på de sträckorna. Men detta behöver man fundera litet mer över, tror jag.

Fru talman! Lennart Beijer har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att undanröja olägenheterna med den redovisade prispolitiken och ålägga SJ ett miljö och samhällsekonomiskt ansvar. Järnvägen har en central roll i den svenska godstransportförsörjningen. Den har sin styrka i tunga storskaliga transporter. Järnvägen är mycket konkurrenskraftig på längre avstånd och svarar för 28 % av transportarbetet över 10 mil. Regeringens strävan är att ytterligare stärka denna roll. Det är väsentligt för miljön och för näringslivet som kunder. Inte i något annat land i Europa har järnvägsoperatörer lika höga transportmarknadsandelar som SJ Gods. För att öka marknadsandelarna bör kombitransporterna utvecklas. Lastbilens flexibilitet i närtrafik och järnvägens fördelar på långa sträckor kombineras alltså. En positiv utveckling förutsätter att SJ kan erbjuda sina kunder en konkurrenskraftig produkt. Sedan 1989 ställer staten, som ägare, krav på att SJ skall driva verksamheten utifrån affärsmässiga principer. SJ skall också successivt svara mot de ställda lönsamhetsmålen. För att SJ skall leva upp till dessa ägarkrav måste alla delar inom affärsverket SJ stärka sin lönsamhet. årsperioden genomfört kraftfulla kostnadsrationaliseringar i flera etapper. Resurserna har använts effektivare utan att mängden godstransporter har minskat. Trots betydande rationaliseringar måste också SJ göra prisjusteringar. SJ är ca 15 %. En generell höjning av taxorna för godstransporter med lastbil har även skett med ca 5 10 %. I ett fåtal fall har SJ:s prishöjningar varit kraftiga. Detta beror då på att dessa transporter varit kraftigt olönsamma en längre tid, trots de rationaliseringar som gjorts. Ett sådant fall är nämnda timmertransporter från Norrland till södra Vi. Omvägen över Göteborg är en ren produktionsteknisk lösning för bättre totalekonomi och har inte någon betydelse vid prissättningen. Genom strukturförändringarna har de flesta av SJ:s kunder fått minskade transporttider till och från Norrland. Regeringen styr genom att fastställa ekonomiska villkor och mål för verksamheten. Den enda garanti vi har för uthålliga miljövänliga järnvägstransporter är tillgången till ett effektivt och ekonomiskt starkt järnvägsföretag.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Anledningen till interpellationen är att SJ Gods har höjt sina taxor kraftigt. Att höjningarna i snitt är 15 % kan nog stämma. Men för ett antal, kanske framför allt mindre företag, rör det sig om höjningar på 50-80 %. Det riktiga skräckexemplet är ett företag i Kalmartrakten som har råkat ut för en prishöjning på över 300 %. Man tror knappt att det är sant. Man förstår om företagaren funderar över om han skall transportera med tåg eller lastbil. Det i interpellationen nämnda sågverket i södra Vi hotas alltså av prishöjningar på 60 % på sina timmertransporter från Sundsvallsområdet. Dessa transporter har pågått i decennier, och de är nödvändiga för att man skall få rätt kvalitet på råvaran. Efter det att interpellationen har framställts har en kompromiss tillfälligt upprättats mellan sågverket och SJ Gods. Den går ut på att fram till juli blir prishöjningen endast 25 %. Det är inte heller så litet. Detta gäller under förutsättning att företaget lastar samtliga vagnar i Sundsvall. Tidigare har man alltså kunnat lasta utefter ett antal stationer på järnvägen. Det här är som sagt en mycket tillfällig uppgörelse. Hotet om en ytterligare höjning på 5 % kvarstår. Genomförs den ytterligare prishöjningen tvingas sågverket naturligtvis att minska sin produktion. Något sätt att kompensera sig med likvärdiga timmerkvaliteter på närmare håll finns inte. I sitt svar konstaterar kommunikationsministern att järnvägen i dag svarar för 28 % av transportarbetet på avstånd över 10 mil. Enligt ministern har regeringen ambitionen att öka den andelen ytterligare. Kan man verkligen anse att 28 % är en godtagbar nivå för tunga transporter, även om det skulle vara en bra procentsiffra jämfört med övriga Europa? Tror verkligen Ines Uusmann att de här chockhöjningarna av priserna underlättar möjligheterna att öka järnvägstransporterna?
Fru talman!

Man skulle nästan kunna dra den slutsatsen av svaret. Det blir nämligen resultatet av en ogin prispolitik från SJ:s sida. Det får även konsekvenser för miljön m.m. Jag tycker att svaret är märkligt ur två synpunkter. För det första motiverar kommunikationsministern järnvägstransporter enbart ur storskalighetssynpunkt. Hur blir det då med möjligheterna att utveckla miljön? Hur ser regeringen på de regionala järnvägssträckorna? Har de ingen framtid? För det andra säger kommunikationsministern att det blir bättre totalekonomi om man centraliserar rangeringar och kuskar runt med gods 40-50 mil eller kanske längre i onödan. Menar regeringen att det här inte har någon betydelse för en effektiv transportekonomi? Så kan det väl ändå inte vara. Jag beklagar att det inte kan spåras någon stark vilja från regeringens sida för en mer human prispolitik gentemot de små företagen för att ge de lokala och regionala järnvägarna en bättre möjlighet att fungera. Det exempel som Lennart Beijer tar upp i sin interpellation är typiskt. Stångådalsbanan är nu en järnvägssträcka där enligt riksdagsbeslut på förslag av den föregående regeringen staten är beredd att gå in och satsa pengar för att utveckla en pulsåder i ett område som har stora problem ur regionalpolitisk synpunkt. Detta följer det statliga SJ upp med att höja godspriserna med 60 % och kanske med ytterligare 20 % från den 1 juli i år. Detta är verkligen orimligt. Det rimmar mycket illa med de satsningar på järnvägen som riksdag och regering säger sig vilja göra. Jag och Centern anser att de lokala järnvägarna har en utomordentligt stor betydelse ur transportsynpunkt, ur miljösynpunkt och också ur matarsynpunkt vad gäller stomjärnvägarna. Ines Uusmann talar i vissa fall väldigt vackert om järnvägen, i varje fall när det gäller storskaligheten. SJ är ett statligt företag, och regeringen bör kunna påverka SJ så att man får till stånd en bättre prispolitik för att främja järnvägsutvecklingen. Jag vill fråga kommunikationsministern om inte regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att främja en bättre utveckling på det här området. En möjlighet kan vara att man ökar konkurrensen vid upphandlingen genom att avreglera.

Den möjligheten har man alltså inte nu. Beijer har pekat på i sin interpellation.
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att vi får en debatt om godstransporter på järnväg. Sådana här diskussioner har annars varit koncentrerade till snabbtåg och höghastighetståg. Jag tror att vi behöver resonera om det här. En offentlig debatt och en genomlysning visar att det finns möjligheter. Lennart Beijer berättar att man har kunnat förhandla med SJ. Det kan anses vara en tillfällig kompromiss, men så går det till i en marknadsekonomi. En stark konsument kan påverka producenten också. Det låter som om det totalt handlar om mycket höga prishöjningar när det gäller SJ. Jag tror att man måste hyfsa debatten. Agne Hansson säger att det är prishöjningar på 60 %. Det är ungefär 20 kunder som har fått högre prishöjningar än 10-15 %, som är den genomsnittliga höjningen. Det måste man hålla i minnet. Annars blir det en underlig och barock debatt. Lennart Beijer undrar vad jag tänker göra för att underlätta prispolitiken. Varken regeringen eller riksdagen fastställer taxor för godset. Utifrån våra mål och de krav som vi ställer på affärsverket SJ måste SJ sätta sina egna priser, oavsett om det handlar om persontrafik eller om godstrafik. Jag har alltså inte för avsikt att ägna mig åt något ministerstyre på det området. Agne Hansson har synpunkter på att jag har sagt att järnvägen är storskalig. Jag vidhåller att järnvägen har sina stora fördelar på det storskaliga området. Där är vi bäst. Lennart Beijer frågade om jag tycker att det är tillräckligt att järnvägen svarar för 28 % av transportarbetet över tio mil. Vi skall komma ihåg att när det gäller de tunga transporterna - bulktransporter, som det kallas på fackspråk - är siffran över 50 % vad gäller långväga transporter i Sverige. På det området kan inget annat land klå oss. Detta hänger naturligtvis ihop med att vi har mycket massa, timmer, skrot och sådant som är särskilt lämpligt för järnvägstrafik. Jag skall nu komma tillbaka till Agne Hanssons fråga. Är det bra att köra timmertransporter på väg, eller skall de köras på järnväg? Det är en bra fråga. I regeringskansliet håller vi nu på att arbeta med en modifierad avreglering av järnvägen. I det arbetet kommer vi just att komma fram till att vi skall kombinera med en konkurrensutsättning på vissa delar av nätet. På stomnätet tror jag faktiskt att vi behöver den storskalighet som SJ kan stå för. När det gäller matartrafiken, de företag som kör till stomnätet, tror jag att man kan ha en väldig glädje och nytta av att det finns en konkurrensutsatt upphandling. Hur den modifierade avregleringen skall se ut kommer vi att lägga fram en departementsskrivelse om den 1 maj. Det förslag som den förra regeringen lade fram och som riksdagen också fattade beslut om skulle innebära en oerhört konstruerad konkurrensutsättning. Jag har svårt att se att den skulle ge några effektivitetsvinster. Man skall ta det bästa ifrån båda systemen. Jag tror nämligen att kombitrafiken också kan gynnas av den här typen av avreglering. Kombitrafiken har vi talat så länge om, men det har sällan hänt något i verkligheten. Det beror på att det har funnits allt för stela system. Det handlar alltså om att kombinera de stora fördelar som järnvägen har när det gäller storskaligheten med den flexibilitet som lastbilarna har. Framför allt vinner man samhällsekonomiskt och miljömässigt på det. Tack!
Fru talman! Den omtalade kraftiga höjningen för sågverket i Södra Vi är ingen tillfällig händelse. Jag vet inte om det är 15, 20 eller 30 företag som har råkat ut för samma sak. Lustigt nog har grannföretaget i den här lilla byn, som hittills har tagit sitt specialtimmer till stolpar ända från Söderhamn, åkt på en prishöjning på 85 %. Det företaget har åtminstone inte ännu kunnat få fram någon kompromiss eller något lindrigare förslag. I kommunikationsministerns svar säger hon: "I ett fåtal fall har SJ:s prishöjningar varit kraftiga. Detta beror då på att dessa transporter varit kraftigt olönsamma en längre tid, trots de rationaliseringar som gjorts." Om det har varit på det sättet måste man fråga sig om det verkligen är en god affärsprincip att i ett enda slag justera tidigare felaktiga avtal. Kan något annat företag kompensera sig på det sättet, så snabbt? Vore det inte mer naturligt att man under en längre tidsperiod justerar prisläget, som man normalt gör? Företagen har naturligtvis full förståelse för normala prishöjningar. Kommunikationsministern säger i sitt svar att den omorganisation som har gjorts, som innebär att tågrangeringen i dag utförs i Göteborg i stället för t.ex. i Nässjö, inte har någon betydelse för priset. Det får man verkligen hoppas. I det här fallet rör det sig ändå om ca 50 extra mil. Det är inte konstigt om mindre företag på landsbygden drar andra slutsatser än vad kommunikationsministern gör. Kan verkligen denna drastiska prispolitik ligga i linje med regeringens ambitioner att öka de tunga transporterna på järnväg? Är det inte en uppenbar risk för att den här prissättningen minskar volymen? Nog måste väl regeringens ambition gälla även för de mindre industriföretag som också har tungt och skrymmande gods?

Fru talman! Jag kan inte få det till annat än att om man inte är beredd att vidta några åtgärder så blir följden, Ines Uusmann, att det blir fler lastbilstransporter mellan Norrland och Småland än vad det behövde bli. Det har kanske inte så stor betydelse, säger Ines Uusmann, om ett tjugotal kunder får 60-procentig prishöjning om de andra klarar sig med 15-20 %. Men i Småland, och i Kalmar län, är vi rädda om småföretagen. För Ansgarius Svensson AB i Södra Vi kan detta vara droppen som gör att vi inte längre har ett livfullt småföretag i framtiden om man inte kan få en vettig transportkostnad på sina produkter. Jag tror att man inte får underskatta detta. Även om man i ett perspektiv kan se att man haft ett mycket bra pris, kanske ett underpris på transporterna, så kan en sådan prishöjning få väldigt stora konsekvenser. Det är inte rimligt att ha det så. SJ har sina största fördelar när det gäller att utveckla storskaligheten. Jag vill fråga Ines Uusmann vilket råd kommunikationsministern har att ge Ansgarius Svensson AB i Södra Vi och andra småföretag längs Stångådalsbanan när staten nu är beredd att gå in och rusta upp den. Skall de lägga trafiken på järnvägen eller skall de välja vägalternativet? Är inte Ines Uusmann beredd att tillsammans med oss försöka att hitta en vettig politik som gör att man främjar miljön och järnvägen även när det gäller de regionala transporterna? Jag noterar med tillfredsställelse att Ines Uusmann är beredd att komma till riksdagen med ett avregleringsförslag. Jag beklagar bara att vi har tappat drygt ett år. Det kan ha stor betydelse för utvecklingen av företagen i vår region. Jag ser fram emot det förslaget. Jag tror det är nödvändigt. Det är en bland flera åtgärder för att få till stånd en bättre prispolitik för järnvägen och för utvecklingen av småföretagen.
Fru talman! När det gäller prispolitiken för de olika transportslagen tror jag det är viktigt att vi kommer ihåg att det inte är här i riksdagen som vi sätter taxorna på vare sig lastbilstransporter eller på SJ:s transporter, eller för den delen på sjötransporter. Vad vi skall göra är att se till att vi har någorlunda rimliga och rättvisa konkurrensvillkor. I den totala samhällsekonomin innefattar vi också miljöhänsynen. Vad som har varit oerhört svårt när man skall sätta avgifter på olika transportsystem och sådana saker är att i pengar mäta de externa kostnader som de olika trafikslagen förorsakar, dvs. vad det kostar att talgoxarna på sikt slutar sjunga. Det är svårt att mäta sådana saker, liksom det är svårt att mäta trafiksäkerhet - det är något lättare att mäta trafiksäkerhet. De här svåra avvägningarna skall man försöka göra i den kommunikationskommitté som jag tillsatt för att se över konkurrenssnitten mellan bl.a. de olika transportslagen för att vi skall få över så mycket gods som möjligt från väg till järnväg. Jag tycker att vi skall främja de långa och tunga godstransporterna på järnväg även för små företag. Men det vore inte rätt att göra det genom statssubventioner. Vi kan inte stå här i riksdagen och lova att vi skall sätta in så och så mycket pengar i SJ för att man skall ha en särskilt fördelaktig taxepolitik för en viss struktur av företag. Vilket råd skall jag då ge till småföretagarna utmed Stångådalsbanan? Vad jag än säger kommer någon att svara: Det var det dummaste jag har hört i hela mitt liv! Men ett råd är att man faktiskt skall se SJ och SJ Gods som en transportör som man kan förhandla med. Bara för att det råkar vara ett statligt affärsverk är det inte någonting av Gud givet. Det är en förhandlingsmotpart som man skall diskutera med utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

Fru talman! Jag tolkar kommunikationsministern positivt. Framför allt det sista hon sade tycker jag talar för att det skall finnas vissa möjligheter. Jag hoppas att trots allt kommunikationsministern funderar vidare på detta med prispolitiken. Den är avgörande för om vi skall kunna få ökade mängder gods på järnvägssystemet. Vi kan inte bara inrikta oss på de riktigt stora företagen som kan fylla hela långa tågsätt. Vi måste även se till att de mindre företagen, som kanske bara fyller två tre vagnar, kan vara med. I det här aktuella fallet skall vi också veta, som Agne Hansson tog upp, att det pågår en relativt stor upprustning av järnvägen Linköping-Hultsfred Kalmar, den s.k. östra stambanan, om man vill ha ett vackrare ord än Stångådalsbanan - båda orden är lika vackra för den delen. Skall den järnvägen bli lönsam fordras oerhört stor ökning av godsmängden på järnvägen. Det är därför de här senaste prishöjningarna är så olyckliga på många olika sätt. Riksdag och regering har uttalat en ambition att öka de tunga transporterna på järnväg, och detta är viktigt både ur totalekonomisk synvinkel och ur miljösynpunkt. Det är därför som det är viktigt att SJ får de rätta signalerna och dessutom, naturligtvis, resurserna för att genomföra de ambitioner som vi har.

Fru talman! Erik Arthur Egervärn har frågat mig hur regeringen avser att agera med anledning av Tullverkets beslut att upphöra med tullverksamheten i I årets budgetproposition har regeringen behandlat frågan om Tullverkets organisation och därvid visat att EU-medlemskapet leder till mycket stora förändringar för tullverksamheten. Förändringarna såväl i fråga om gränsformaliteter som arbetsvolym gör att Tullverkets dimensionering och organisationsstruktur behöver anpassas. Mot denna bakgrund har stora besparingskrav lagts på Tullverket. Regeringen anförde i budgetpropositionen att det varken ankom på riksdagen eller regeringen att exakt fastställa Tullverkets organisation. I stället är det trafikens och näringslivets behov av tullinsatser samt statsmakternas krav på effektivitet och rationell klarerings och kontrollverksamhet hos Tullverket som bör vara styrande för hur tullverksamheten organiseras och lokaliseras. Det ankommer på Generaltullstyrelsen att organisera verksamheten på grundval av dessa förutsättningar samt med beaktande av de besparingskrav som riksdagen beslutar om.
Fru talman! Jag ber att få tacka finansminister Göran Persson för svaret, även om jag inte kan säga att jag är direkt nöjd med det. Frågan om tullverksamheten i Östersund är utomordentligt väsentlig inte minst för regionen och dess näringsliv. Jag hade kanske hoppats på ett litet mer substantiellt svar eller att finansministern i varje fall skulle ge någon politisk signal i frågan utan att därför hemfalla till det man brukar kalla för ministerstyre. Jag har också noterat att finansministern i en artikel i Östersunds-Posten den 15 februari sagt att Jämtland inte har missgynnats mer än andra län när det gäller statens besparingar på olika sakområden. Det är jag inte beredd att hålla med om. Jag vill gärna hänvisa till artikel nr 2 år 1995 från Glesbygdsmyndigheten. Man pekar där just på att regeringens besparingar slår hårdare mot glesbygden än mot övriga regioner. Det är i och för sig en ganska enkel matematik. Det är stor skillnad mellan att spara 10 tjänster när man har 100, dvs. 10 %, och att spara 10 tjänster när man bara har 10, vilket har skett med Tullen i Östersund. Det är inte jämförbara storheter vi talar om. Jag har i och för sig förståelse för finansministerns synpunkt att regeringen inte skall lägga sig i verkens åtgärder. Men jag vill ändå passa på att ställa en fråga till finansministern med anknytning till den s.k. verksstadgan, som ju på ett ganska entydigt sätt kräver att myndigheterna, verken och deras handläggare skall ta regionalpolitiska hänsyn i sina beslut. Jag vill föra den frågan vidare. Hur ser finansministern på det?
Fru talman! De skall inte bara ta regionalpolitiska hänsyn utan också en lång rad andra hänsyn i sina beslut, och det gör de i så stor utsträckning som de orkar med. Jag vill bara påminna Erik Arthur Egervärn om att vi snart i kammaren kommer att votera om anslagen till tullen. Såvitt jag har begripit står också Egervärn bakom en ganska omfattande besparing på tullen. Det är en besparing som uppgår till något mindre än det som regeringen föreslog, men den är uppenbarligen gjord med en sådan säkerhet att man i det fallet inte skulle få några regionalpolitiska konsekvenser. Jag tror att vi måste vara på det klara med att om vi gör så stora förändringar i den statliga verksamheten som både oppositionen och regeringen har föreslagit drabbar det enskilda orter. Sedan måste man arbeta regionalpolitiskt via andra kanaler. Jämtlands län är det län som får särklassigt mest stöd per invånare om man ser till de regionalpolitiska anslagen. Där finns ingen som helst förändrad politik från regeringens sida. Vi skall akta oss för att blanda ihop regionalpolitiken med tullen i den här diskussionen. Det är en smärtsam besparing, och den skall genomföras. Vi skiljer oss egentligen inte åt i sak, utan vi skiljer oss litet åt i ambitionsnivån, närmare bestämt 70-75 miljoner kronor.
Fru talman! Jag delar inte uppfattningen att vi inte skall blanda ihop frågan om tullens lokalisering i Östersund med regionalpolitik. Jag menar, precis som verksstadgan kräver, att regionalpolitiska hänsyn skall tas av myndigheter i deras olika sektorspolitiska beslut. Det är det vi tycker oss sakna i Tullverkets förslag. Såvitt jag förstår av den överenskommelse som träffats i skatteutskottet mellan s och mp avser man att tillföra Tullverket ytterligare 250 tjänster. Från Centerns sida har vi tydligen motionerat om 300 ytterligare tjänster. Jag vill fråga finansministern om det finns någon avsikt från regeringen att ge några politiska signaler beträffande dessa 250 extra tjänsterna, om jag får kalla dem så.
Fru talman! Svaret är nej. Tullverket har att hantera frågan, och jag har förtroende för verkets ledning. Sedan blir jag inte särskilt imponerad över kraften i Egervärns argumentation. Varför inte hugga till med 400 eller 500 nya tjänster? Det är trots allt så att vi befinner oss i ett statsfinansiellt krisläge. Man löser inte Jämtlands och andra glesbygders problem med överbudspolitik. Vad det handlar om är att se till att vi klarar sunda statsfinanser och kan slå vakt om det grundläggande i regionalpolitiken, nämligen de allmänna stödsystem som finns. Det är bara att konstatera att det här uppenbarligen är enklare att vara i opposition än att försätta sig i ett läge där man får ta ansvar.
Fru talman! Det är möjligt att det är enklare att vara i opposition. Det torde herr finansministern måhända veta bättre än jag, som är ny i riksdagen. Åter till verksstadgans krav på regionalpolitiska hänsyn. Finansministern säger att han inte vill peka ut hur dessa 250 tjänster skall placeras och användas. Det kanske vore att ägna sig åt ministerstyre. Jag vill dock ändå hävda att det är viktigt med uttalanden från denna kammare till våra generaldirektörer i olika verk och styrelser som stärker verksstadgans krav på regionalpolitiska hänsyn. Jag hade hoppats få ett mer konkret klargörande från finansministern i det avseendet. Beträffande de 300, 400 eller 500 tjänsterna vill jag bara konstatera att Centern inte har hemfallit åt någon överbudspolitik. Det är därför vi inte inte har yrkat på 500 tjänster, utan nöjt oss med 300.
Fru talman! Vi lär få diskutera den frågan i morgondagens finanspolitiska debatt. Jag skall inte i dag söka sak med Egervärn. Men jag kan konstatera att man alltid någonstans gör en avvägning av hur mycket man kan dra ner och måste dra ner av skäl som utgår från vad tullen har för arbetsuppgifter men också utgår från vilka ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Tullen har att i första hand bedriva tullverksamhet och se till att den fungerar. Men tullen skall i den verksamheten självklart också ta hänsyn till regionalpolitiska inslag. Jag har på den punkten förtroende för Tullverkets ledning. Det är en svår uppgift tullen har. Den blir säkert något mindre knepig när man får några fler anställda. Vad vi nu diskuterar är om vi skall spara 750 tulltjänster eller 1 000. I båda fallen kommer det att innebära att tullare försvinner utefter landets gräns, i många fall i ganska glest befolkade områden. Det skall inte ses som ett uttryck för att man släpper regionalpolitiska ambitioner.
Fru talman! Då vill jag avslutningsvis konstatera att i direktiven för de 250 återförda tjänsterna, som jag kallar dem, anges att de är till för att förbättra kontrollen och stödja näringslivet. Jag vill framför allt peka på det senare. Det har samstämmigt vittnats om att det är just näringslivsstödet som är det viktiga för Det finns över 100 företag som sysslar med export och import från Norge. Med tanke på den nya situationen när vi är med i EU kommer man här att vara tullmyndighet för import från tredje land. Jag hoppas också att finansministern, mot bakgrund av vad han har sagt här, inte har något emot om man inom Tullverkets ram kan hitta lösningar för Östersunds vidkommande på regional nivå. Jag tänker närmast på en överenskommelse mellan Östersund och Sundsvall.

Fru talman! Peter Eriksson har mot bakgrund av ett regeringsbeslut den 22 december 1994 frågat om jag ämnar ta initiativ för att snarast klassa Luleå Låt mig inledningsvis konstatera att det är regeringens åsikt att det är av stor vikt att Sveriges flygförbindelser med länder såväl inom som utanför EU kan upprätthållas och utvecklas även på andra flygplatser än de allra största. 197 i kommissionens förordning 2454/93 angående vilka svenska flygplatser som utgör internationella gemenskapsflygplatser enligt samma förordning kap. 4 avsnitt 2 "Särskilda bestämmelser för resandes handbagage eller incheckade bagage". Begreppet "internationell gemenskapsflygplats" har betydelse för var en passagerares bagage skall kontrolleras vid inresa från tredje land till ett EU-land via ett annat EU-land - i det första EU-landet eller i det andra EU-landet. Det är i det sammanhanget och endast där som begreppet har betydelse. Det har ingen som helst betydelse för rena varutransporter eller för om internationell flygtrafik kan tillåtas vid en viss flygplats eller inte. För att internationell flygtrafik skall tillåtas krävs nu, liksom före Sveriges medlemskap i EU, att det finns trafiktillstånd. I regeringens beslut den 22 december 1994 anges uttryckligen att beslutet inte innebär någon ändring därvidlag. I beslutet ges vidare Generaltullstyrelsen i uppdrag att, i samråd med Luftfartsverket och efter hörande av Rikspolisstyrelsen och Svenska Kommunförbundet, utreda om ytterligare svenska flygplatser bör betecknas som internationella gemenskapsflygplatser och att i så fall anmäla även dessa flygplatser till kommissionen. Generaltullstyrelsen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 maj 1995. Jag avser för närvarande inte att vidta någon ytterligare åtgärd i denna fråga.
Fru talman! Frågan om internationella gemenskapsflygplatser är av mycket stor vikt för olika delar av landet. Jag är själv från Norrbotten, och där planeras nu ett ganska stort och omfattande utbyte av flygkommunikationer mellan Kolahalvön och Luleå, mellan Tromsö och Luleå och mellan Arkhangelsk och Luleå. Från den 22 mars planerar man att få i gång trafiken på Murmansk och Arkhangelsk. Detta är en långsiktigt strategiskt viktig satsning för Nordkalotten och Norrbotten i framtiden. På flygplatsen i Luleå-Kallax och på flera andra svenska flygplatser är man nu mycket orolig över det beslut som fattades i Finansdepartementet den 22 december. Det innebär att det kommer att bli betydligt svårare, och kanske omöjligt, att bedriva persontrafik mellan tredje land och svenska flygplatser som inte är upptagna på den här listan över gemenskapsflygplatser. I andra EU-länder har man tagit upp betydligt fler flygplatser än vad Sverige har gjort. Sverige har tagit upp 3 flygplatser som internationella gemenskapsflygplatser. I Finland har de 16, i Frankrike 110 och i Danmark 7. Detta har betydelse. Det är felaktigt det som man tycks tro på Finansdepartementet, och som finansministern nu också tar upp, att detta bara skulle ha betydelse när man skall åka från ett tredje land via ett EU-land till Sverige. Det är inte så. I nästa replik skall jag ta upp ett brev från ett möte med EU-kommissionen i februari som visar att det som jag säger är riktigt.
Fru talman! Peter Eriksson svingar som vanligt ganska rundhänt påståenden omkring sig. I vilken mening skulle det bli svårare att resa från tredje land till Luleå-Kallax jämfört med i dag? Jag säger i svaret att det inte blir någon förändring. Peter Eriksson påstår att det blir en förändring. I vilken mening? Det vore intressant att höra. Jag säger också tydligt i svaret att regeringen har pekat ut de tre första flygplatserna. Vi vill att Generaltullstyrelsen skall titta på om det skall vara fler i samråd med bl.a. Kommunförbundet. Det står också i svaret. Varför då göra en poäng av att Danmark har 7, Finland 16 och Sverige 3? Vi kommer ju att ta slutlig ställning till det hela först i maj. Det står ju tydligt i svaret. På vilken punkt blir det svårare att resa från tredje land till Kallax efter den här förändringen,
Fru talman! Vid ett möte den 14 februari med Jean-Luc Delcourt, som är ansvarig i kommissionen för frågor om resandekontroll och flygplatser, framkom bl.a. följande. Begreppet internationell gemenskapsflygplats innebar i princip att endast sådana flygplatser har möjlighet att tullklarera tredjelandstrafik. En väska som inte var s.k. taggad som intra-EU-bagage fick i princip bara sändas till en internationell gemenskapsflygplats om den inte genomgått tullkontroll. Där framkom också att Delcourt betecknade den svenska modellen att anmäla några få internationella gemenskapsflygplatser och sedan låta tredjelandstrafik utföras på ett antal övriga flygplatser som en paradox eller anomali. Man kunde inte vara helt säker på att den svenska modellen skulle stå sig vid en sådan prövning, sade Delcourt.
Fru talman! Det är litet svårt att argumentera mot ett påstått brev från en EU-kommissionär. Jag har inte tillgång till den handlingen. Peter Eriksson får luta sig mot mitt svar. Nu argumenterar han kring antalet gemenskapsflygplatser och att vi har för få i Sverige. Jag säger ju i svaret att vi ännu inte slutgiltigt har tagit ställning till hur många vi skall ha. Först därefter är det meningsfullt att föra den debatt som Peter Eriksson nu försöker starta.
Fru talman! Poängen med mitt resonemang är att man har fattat ett beslut i Finansdepartementet på felaktiga grunder och att man fortfarande inte har förstått hur viktig den här frågan är. Därför är debatten oerhört viktig. Jag önskar att Göran Persson också kunde ta till sig de förhållanden som gör att vi faktiskt måste se till att vi får betydligt fler gemenskapsflygplatser i framtiden, om vi inte skall stoppa viktig internationell kommunikation från t.ex. Nordkalotten och andra delar av Sverige till tredje land utanför EU.

Fru talman! Margit Gennser har frågat mig om hur jag tänker medverka till en minskad differens mellan svenska och tyska räntor. I frågan påpekar Margit Gennser att skillnaden mellan svenska och tyska räntor har stigit under de senaste åren. Detta är riktigt. Vid årsskiftet 1993/94 Under våren och sommaren ökade differensen och var som störst drygt 5 procentenheter i mitten av augusti. Sedan dess har räntedifferensen successivt minskat och är i dag drygt 3,5 procentenheter. Storleken på räntedifferensen beror i huvudsak på två faktorer. För det första beror den på skillnaden i förväntad inflationstakt samt på växelkursens förväntade utveckling. För det andra beror räntedifferensen på att den svenska ekonomins utveckling bedöms som mer osäker än den tyska. Huvudorsaken till osäkerheten är i dag de svaga statsfinanserna och den tidigare oförmågan att hantera budgetunderskotten. Regeringen för en kraftfull politik för att förbättra de svenska statsfinanserna, samtidigt som prisstabiliteten hävdas. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde i oktober har tre ekonomiska åtgärdspaket presenterats som sammantaget innebär en budgetkonsolidering på ca 7 % av BNP. Dessa besparingar innebär, vid en årlig BNP-tillväxt på 2,5 %, att statsskulden som andel av BNP slutar växa under 1997 för att minska något 1998. De senaste dagarnas utveckling på valutamarknaden, då kronan försvagats kraftigt mot D-marken samtidigt som differensen mellan svenska och tyska räntor har ökat, visar hur sårbar och utsatt vår ekonomi är. Saneringen av de svenska statsfinanserna måste fullföljas på ett konsekvent och kraftfullt sätt. Det finns i regeringen en beredskap för att genomföra ytterligare åtgärder om detta skulle krävas för att upprätthålla förtroendet för budgetpolitiken. Vi bör notera hur mödosamt det är att bygga upp förtroendet för den ekonomiska politiken när landets ekonomiska läge kommit att ifrågasättas. Den ekonomiska politiken måste återskapa förtroendet för vår förmåga att hantera de offentliga finanserna och inflationen. Därigenom kan räntedifferensen mot Tyskland minskas.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Att frågan ställts beror på en ledare i NST, där man kommenterar den socialdemokratiska finansplanen. Tidningen framhåller att två farliga löften har getts, men jag skall bara uppehålla mig vid det ena som gäller räntan. Det står i tidningen att man sagt att man permanent skulle få ned räntan, och det vill vi ju alla. Men sedan förtydligades detta av statsministern när han turnerade bland småföretagarna i Skåne, vårt gemensamma hemlandskap, finansministern - trevligt att träffa skåningar här. "Den realränta vi har i dag är alldeles för hög. Den måste sänkas radikalt. Inte bara en eller två procent! Vi talar om ett räntegap till Tyskland på 3 eller 3,5 %. Det måste i stället handla om tiondelar." 3,7 %. Mot den bakgrunden ville jag ställa min fråga. Jag tycker att det var litet obetänksamt av statsministern att ställa ut löften av det här slaget. Det är aningslöst, och människorna kan bli väldigt besvikna. Det gäller då inte bara politiken. Jag förstår att det är problem här med oro för pesetan och Barings Bank. Men det är just därför som jag tycker att man verkligen skall försöka skapa ett förtroende. Jag skall försöka att icke vara partipolitisk när jag säger följande. Hade jag varit i finansministerns kläder, så hade jag sträckt ut handen och sagt: Vi har ändå fått väldigt många bra sparmotioner, bra förslag till neddragningar, här i riksdagen. Jag skall seriöst gå igenom dem. Dessutom skulle jag nog faktiskt avstå från att lägga fram RAS. Titta på vår läkemedelsmotion, som är ganska väl underbyggd. Det gäller högkostnadsskyddet i tandläkarförsäkringen. Faktum är, finansministern, att vi skulle spara mer än 10 miljarder kronor!
Fru talman!

Där finns det en betydande differens i dag. Varför hamnar vi på 372 punkter? Och vad har hänt realt i den svenska ekonomin sedan ett år tillbaka? Ja, produktionen har ökat, underskotten har börjat tryckas tillbaka och vi har fått ett kraftigt överskott i bytesbalansen. Alla reala fundamenta jämfört med för ett år sedan har gått åt rätt håll. Dock har vi däremellan i praktiken en regeringskris som i grunden skakade förtroendet för de svenska organens förmåga att hantera detta statsfinansiella moras. Det som en gång är fördärvat när det gäller förtroende tar det lång tid att återigen förvärva. Det är min uppgift att nu göra det. Det är klart att jag tar emot alla utsträckta händer, också från andra skåningar. I den meningen kan jag väl glädja mig åt att årets motionsflod rymmer ett och annat som jag faktiskt har stoppat ner i min skrivbordslåda. Där får det väl ligga tills det behövs. Men skulle vi behöva vidta ytterligare åtgärder, så finns det troligen ganska goda riksdagsmajoriteter för det. Det är en trygghet och en bra signal till dem som följer den svenska ekonomins utveckling.
Fru talman! Skall vi tala historia, så låt oss då göra det! Problemen började senast i början av 70-talet. Jag var själv tvungen att säga upp 70 arbetare i vårt företag under den kris som åstadkoms av Socialdemokraterna 1975-1976. På 80-talet var det fråga om försummade möjligheter. 1990 började krisen, och 1991 fördjupades den. Det är alldeles riktigt att den fördjupades under den lågkonjunktur som vi hade. Nu har vi högkonjunktur. Vi kan konstatera att det har gjorts väldigt många fel, och de felen ligger långt tillbaka i tiden. Här vill jag faktiskt hålla mig till ekonomer och ekonomiska historiker, även om finansministern inte tycker om slikt folk. Nu gäller det, som sagt, framtiden. Och det gäller egentligen inte partierna utan Sverige. Därför undrar jag: Kan inte Göran Persson haka på mitt förslag?
Fru talman! Jag förstår inte varför fru Gennser blir så aggressiv. Jag tog mig bara det orådet före att kontra mot angreppet på statsministern. Det finns nämligen ingen anledning att utmåla landets statsminister som aningslös, i synnerhet som han inte ens själv står här i talarstolen. Sedan hade jag fräckheten att påtala att de problem som fru Gennser tar upp i sin fråga exploderade i ansiktet på oss under föregående vår. Eftersom fundamenta talar ett annat språk finns det uppenbarligen en politisk förklaring till att det hände som hände, och det är naturligtvis att den tidigare regeringen i praktiken avgick och lät ekonomin fritt falla. Detta är, som sagt, historia nu, men det är en viktig förklaring till det läge som vi nu befinner oss i. Låt oss därför ta tag i detta och se framåt! Jag har inget emot att samverka, tvärtom! Vi behöver bygga ganska breda allianser i Sveriges riksdag för att vi skall klara oss ur den här situationen. Jag har noterat att det finns många förslag som riksdagen nu avvisar men som mycket väl kan komma tillbaka i senare skeden, om vi bedömer det som lämpligt och riktigt. Den beredskapen har vi.
Fru talman! Ordet aningslös uppfattar jag inte som kränkande. Jag hade kunnat använda mycket värre ord. Bortsett från det vill jag säga att jag tycker att det var fel att gå ut till småföretagarna och förespegla dem en räntemarginal på tiondelar under denna mandatperiod. Det är antagligen fullkomligt orealistiskt, och det är därför som jag tagit upp den saken. Vidare såg det inte ut så i finansplanen. Men historia är historia nu. Kör bara inte med dubbla budskap, för det är inte bra. Låt oss i stället försöka ta tag i de neddragningsförslag som finns och glömma partibeteckningar, och det skall göras nu. Att göra det skulle innebära en mycket kraftfull signal till finansmarknaden, som skulle se att det ändå finns en vilja här.
Fru talman! Det sista kan jag stryka under på. Det var fråga om ett konstruktivt arbetssätt, även om det också där finns ett och annat som fortfarande behöver beredas. Det är klart att ordet aningslös i vanliga sammanhang väl kan få passera. Men landets statsminister skall inte utmålas som aningslös, för det är faktiskt kränkande. Därmed är den diskussionen avslutad för min del. Som jag har sagt handlar det om förtroendet för den ekonomiska politiken och för dem som hanterar denna. Det tar tid att bygga upp, men det går fruktansvärt snabbt att fördärva. Det är ju vad vi har bakom oss. Nu börjar vi en mödosam klättring uppåt. Det kommer att vara turbulens, och det kommer att vara utländskt inflytande framöver som påverkar oss. Jag är för samarbete i riksdagen. Vi har ju som minoritetsregering samarbetat om 113 miljarder kronor i budgetförstärkning. Vi kommer säkert att behöva fortsätta att samarbeta. En del av de förslag som Margit Gennser pekat på skall jag naturligtvis titta noga på. De kan ingå i den bank som får finnas i min skrivbordslåda så länge.
Fru talman! Det är bra när man blir konstruktiv. Det skall man bli, det brukar vi vara nere i det där södra landskapet. Sedan tycker jag faktiskt, det vill jag vidhålla, att man alltid skall vara realistisk när man talar med sina presumtiva väljare eller med medborgarna. Då skall man säga som det är. Då skall man säga: Sveriges problem är svåra. De har kommit fram efter många fel, som har gjorts under många år. Det kommer att ta lång tid att rätta till dem. Men tar vi oss samman, om alla goda krafter arbetar åt ett håll, blir det bättre. Vi får också, tycker jag, ibland sätta oss ned och diskutera avvägningen mellan skatter och besparingar. Jag är väl för högutbildad, men jag tycker faktiskt att våra ekonomer har rätt i det fallet, även om ekonomi ibland har kallats den sorgliga vetenskapen.
Fru talman! Jag vill bara kommentera en liten punkt. Jag har inget att invända mot fru Gennsers resonemang i det senaste inlägget, med undantag för den passusen att fru Gennser skulle vara för högutbildad. Det har jag ingen möjlighet att bedöma. Om det är någonting som fru Gennser tror skulle vara en förklenande merit är det helt och hållet ett missförstånd. Däremot kanske man skall ha litet mindre tilltro till den ekonomiska vetenskapens exakthet än vad som har gällt under 80-talet. Det kanske hade besparat oss en hel del felaktiga beslut om vi hade haft litet mer is i magen i det sammanhanget. Var glad, fru Gennser, över den utbildning ni fått! Den har ni säkert haft god nytta av.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig om hur Sverige kommer att agera i Europeiska utvecklingsbanken avseende ett lån till kraftverket Ärendet bereds sedan en tid inom EBRD på grundval av ett omfattande utredningsmaterial. Sveriges representant i banken deltar aktivt i detta arbete och har bl.a. pekat på ett antal oklarheter i de rapporter som presenterats. Detta betyder dock inte att vi generellt underkänner det underlag som tagits fram i banken. Beredningen av projektet kommer att fortsätta under de närmaste veckorna. Det är väsentligt att en mycket noggrann granskning görs vad gäller såväl oavvisliga miljö och säkerhetskrav som projektets ekonomiska och finansiella förutsättningar i stort. Man bör också hålla i minnet att färdigställandet av de båda reaktorerna i Mochovce syftar till att möjliggöra stängning av två s.k. högriskreaktorer i Slovakien. Först när beredningsarbetet slutförts kommer vi från svensk sida att ta ställning i själva låneärendet. Jag har svårt att se att arbetet kan läggas upp på något annat sätt om en allsidig prövning eftersträvas. När väl ett beslut om det svenska agerandet i bankens styrelse är klart, kommer det omedelbart att offentliggöras.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Det var ett klargörande svar som visar hur man arbetar med den här frågan inför det styrelsemöte som skall äga rum senare i mars. Med anledning av det finansministern säger sist i svaret, att man inte är riktigt klar med beredningen, kan man notera att Norge och flera andra länder redan när jag skrev frågan hade bestämt sig för att inte stötta detta projekt. Sedan frågan lämnades in har, vad jag förstår, också Danmark gjort samma ställningstagande. Därför är min undran om man inte för ett samresonemang med t.ex. andra nordiska länder i den här typen av frågor och varför vi inte ligger så väl framme i beslutsprocessen att vi redan i dag kan säga att vi har ett tillräckligt underlag. Det är på två viktiga punkter man ifrågasätter det här projektet. Det är ekonomin, där man konstaterar att mycket av underlaget pekar på att kostnaderna underskattas, om man skall jämföra exempelvis med hur man såg på en möjlig satsning på Greifswald i det tidigare Östtyskland. Det avskrevs av Tyskland vid enandet. Den andra frågan gäller säkerheten. I det planerade verket saknas en andra inneslutning. Det är det allvarliga. Ministern säger också i svaret att detta syftar till att ersätta andra högriskreaktorer i Slovakien. Det är möjligt att man syftar till det, men man har inte gett några som helst garantier för det från Slovakiens sida. Tvärtom pågår i dag renoveringar i befintliga verk. Det finns en mycket stor osäkerhet i detta underlag. Jag återkommer slutligen till frågan: Varför kan man inte ge besked nu, när andra nordiska länder har tagit ställning?
Fru talman! Jag hoppas att Dan Ericsson noterar att jag inte tar ställning i sak, utan jag redogör för hur processen bedrivs. Innan slutlig svensk ställning tas är det gemensam beredning i regeringskansliet med UD Jag har också tagit del, som jag förstår att Dan Ericsson har gjort, av en del larmrapporter om den här anläggningen. Det har ändå inte styrt mig i dagens svar, utan jag redovisar hur gången är och pekar på vem det i praktiken är som fattar beslut. Det är den svenska representanten i styrelsen efter gemensam beredning i regeringskansliet. Det är möjligt att Dan Ericsson så småningom finner Sverige i samma position som Danmark och Norge. Det kan jag inte föregripa i dag. I det läge frågan har i dag är det här det svar jag kan leverera.
Fru talman! Det är bra att ministern gör det klart att det är i regeringen man lägger fast de riktlinjer som skall gälla när man sedan fattar beslut i de gemensamma institutionerna. Jag känner mig litet tryggare i dag, måste jag säga, över den seriositet som jag tycker präglar det Göran Persson säger i den här frågan. Vi kan väl hoppas att man landar på samma ställningstaganden som Norge och Danmark har gjort, vilket måste innebära att detta inte är ett sätt att stärka utvecklingen i Central och Östeuropa. Inför den allmänna beredningen kan jag ändå få skicka med det man skriver i den nordiska arbetarrörelsens miljöprogram för Europa, som presenterades här förra året och som jag har läst på. Det här är något som, vad jag förstår, finansministerns parti står bakom. Man skriver att västvärldens ekonomiska resurser i huvudsak skall användas till att hjälpa Öst och Centraleuropa att forma en ny energipolitik baserad på miljövänliga och förnyelsebara energikällor. Det, finansministern, kan man väl inte säga att Mochovce är ett uttryck för.

Fru talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att minska skatten på arbete inom tjänstesektorn genom bl.a. sänkt eller slopad moms på vissa tjänster. Frågan har ställts mot bakgrund av mitt uttalande att Sverige inom EU inte kommer att driva frågan om en sänkning av mervärdesskatten inom den privata tjänstesektorn. När det först gäller mervärdesskatten vill jag säga följande: För närvarande bereds inom regeringskansliet de återstående frågorna vad gäller en EU anpassning av mervärdesskatten. I samband därmed övervägs också ett införande av reducerade skattesatser för vissa tillhandahållanden. För mervärdesbeskattningen av varor och tjänster i övrigt ligger de principer om generell och enhetlig mervärdesskatt som angavs i samband med skattereformen 1991 fortfarande fast. Jag avser således inte att föreslå några särskilda sänkningar av mervärdesskattesatsen eller undantag från skatteplikt på ytterligare områden. När det gäller frågan om att i övrigt minska skatten på arbete vill jag erinra om utredningen om förutsättningarna för en miljörelatering av skatteuttaget som nu skall påbörja sitt arbete. Den har som uppgift att analysera förutsättningarna för en s.k. skatteväxling med bl.a. sänkt skatt på arbete. En central fråga i sammanhanget är hur en eventuell skatteväxling skall utformas på ett statsfinansiellt ansvarigt sätt. Jag vill påminna Bo Lundgren om det kärva statsfinansiella läge som Sverige befinner sig i. En sanering av statsfinanserna är en förutsättning för en stark och uthållig ekonomisk tillväxt. Något utrymme för ofinansierade skattesänkningar finns således inte.